Herr talman! Herr Strindberg hävdade att jag hade sagt att betygen är roten till allt ont. Detta har vi i vpk givetvis inte sagt, men vi anser att betygen bidrar till en konkurrensmentalitet inom såväl grundskolan som högskolan och att de motverkar kollektivitet och solidaritet i studierna. Vi hävdar också att de bidrar till utslagningen som börjar redan i grundskolan. Vi anser vidare att betygen motverkar ett utvecklande av en alternativ pedagogik i bägge fallen, och därför har vi alltså krävt och kräver i dag att betygen skall avskaffas helt inom de grundläggande utbildningarna och på sikt även inom högskolan och att riksdagen i dag fattar beslut om avskaffande av de graderade betygen inom högskolan.

Herr talman! När vi för snart två år sedan tog de grundläggande besluten för den reform vi i dag är på väg att bekräfta ställde sig två av de borgerliga partierna, folkpartiet och moderata samlingspartiet, på väsentliga punkter vid sidan av reformen. Jag beklagade då särskilt att folkpartiet, som tidigare aktivt medverkat i våra utbildningsreformer, inte fullföljde sin utbildningspolitiska linje utan ställde sig i ledet med de konservativa krafterna. Moderaterna har ju alltid varit litet av särlingar inom utbildningspolitiken. I regeringsställning har det emellertid inom dessa partier skett en väsentlig tillnyktring. En folkpartistisk utbildningsminister ställer sig nu bakom de flesta av de grundläggande värderingar som hans parti för två år sedan avfärdade. Det är glädjande och ett bra exempel på vad ett handgripligt möte med verkligheten kan leda till. Jag vill, herr talman, uttrycka min tillfredsställelse med att högskolereformen efter många, alltför många, års mödor nu till väsentliga delar kan tas i så stor enighet. Men det har varit en seg kamp för att nå fram till dagens beslut. Utbildningsministern har vid det här laget fått göra samma erfarenhet som jag gjorde i ämbetet, att den konservativa opinionen vid en del av högskolorna alltjämt är mycket högljudd och stridbar när det gäller att försvara privilegier och särdrag. Jag gör mig heller inga illusioner om att dagens riksdagsbeslut snabbt förändrar situationen, i all synnerhet som utbildningsministern på en väsentlig punkt, till vilken jag skall återkomma, har gått den konservativa opinionen till mötes. Det som framför allt oroade oss inom socialdemokratin när vi tog initiativ till reformeringen av högskolan var att trots en kraftig expansion av den högre utbildningen under 1960-talet kvarstod en markant social snedrekrytering till universitet och högskolor. Och den snedrekryteringen är särskilt sned i fråga om utbildningar som traditionellt leder till yrken med hög prestige och goda löneförhållanden. lakttagelsen är inte unik för Sverige. Den internationella debatten under både 1960 och 1970-talet har visat att utbildningsexpansionen under de senaste decennierna endast i begränsad utsträckning har bidragit till en jämnare fördelning av bl.a. välfärd. Det är därför det har varit naturligt att betona att utbildningspolitiken måste samordnas med insatser på andra områden inom arbetsmarknadspolitik, socialpolitik osv. Det är därför viktigt att understryka att den högskolereform vi nu skall genomföra är en social reform, en jämlikhetsreform, på samma sätt som de stora utbildningspolitiska reformerna i grundskolan och gymnasieskolan under de senaste årtiondena. Vad det gäller är att utplåna principiella och praktiska gränser mellan utbildningar och att göra utbildningen tillgänglig för bredare grupper. Detta förutsätter att en högre utbildning i ökad utsträckning planeras och fördelas på olika grupper, regioner, utbildningsformer osv. utifrån fördelningspolitiska utgångspunkter. Villkoren för tillträdet till högre utbildning måste förändras för att möjliggöra en breddad rekrytering, men också utbildningens in nehåll, organisation och lokalisering måste medvetet planeras för att tillgodose nya gruppers behov. Detta är högskolereformens principiella bakgrund. Dagens beslut innebär att huvuddelen av 18-19-åringarna som slutar skolan och det stora flertalet medborgare över 25 år kommer att ha allmän behörighet för högre studier. Differentierade urvalsregler kommer också att ge oss en mer allsidig rekrytering. Därför är det viktigt att det samlade utbudet av högskoleutbildning breddas och differentieras för att motsvara de nya behov av högre utbildning som den vidgade rekryteringen kommer att innebära. Detta är en förutsättning för att de yrkesverksamma skall kunna utnyttja universitets och högskoleorganisationen. Det är enligt min mening av utomordentlig betydelse. Äldre studerande kan få sina utbildningsbehov tillgodosedda även inom andra områden än de traditionellt fria fakulteterna, där vi redan i dag har en stor andel personer över 25 år. Ett annat väsentligt inslag i debatten om den nya högskolan har varit kravet på att den högre utbildningen liksom andra grenar av den offentliga verksamheten skall tjäna alla medborgare och därför stå under inseende och inflytande av valda politiskt ansvariga samhällsorgan. En högre utbildning kan inte få vara en angelägenhet uteslutande eller ens i första hand för dem som är verksamma i den. På den här punkten var motståndet stort från folkpartiet och moderaterna för två år sedan. Det är utomordentligt glädjande att utbildningsministern nu i allt väsentligt ansluter sig till den grundsyn riksdagen gav uttryck åt i det förra beslutet. Jag vill betona att den här grundsynen självfallet inte innebär att man skall avstå från att ta till vara de unika kunskaper och erfarenheter som de har som arbetar inom högskolan. Men det är min bestämda övertygelse att om man vill anpassa högskolans verksamhetsformer till en mer allsidig rekrytering av studerande och om man vill differentiera det samlade utbildningsutbudet med hänsyn till den pågående förnyelsen av arbetsmarknad och arbetsliv, så är det av stor betydelse att högskoleverksamheten bedrivs i demokratiska former som liknar dem som vi har på samhällslivets övriga områden. På en viktig punkt innebär den proposition vi i dag behandlar ett avsteg från riksdagsbeslutet 1975. Den borgerliga regeringen, inkl. centerpartiet alltså, har velat reservera ett s.k. fritt utbildningsområde — eller viss fri sektor, som herr Elmstedt kallar det. Det kan vid första påseende göra ett oförargligt intryck, men i själva verket är förslaget så suddigt utformat att det är stor risk att denna eftergift för en konservativ opinion i praktiken urholkar de grundvärderingar som regeringen i det principiella avseendet framfört — att vi skall få en jämlik fördelning av resurser och utbildningsmöjligheter över hela högskoleområdet. Vi vet av erfarenhet att kraftiga och okontrollerade svängningar i tillströmningen till de fria fakulteterna, och därmed utflödet på arbetsmarknaden, får betydande negativa effekter som särskilt hårt drabbar de lägre socialgrupperna. Förväntningarna på utbildningen har svikits, och i grup per utan studietradition har det medfört rädsla att satsa på högre studier. Därför kan det som utbildningsministern nu högstämt kallar frihet i själva verket visa sig bli en klasslagsordning, som främst gynnar de redan privilegierade. Detta så mycket mer som den utomordentligt suddiga och föga genomtänkta organisatoriska dräkt det s.k. fria området fått innebär en uppenbar risk för att de stora och etablerade högskoleorterna gynnas på de nya högskoleorternas bekostnad. Det är för mig en gåta hur centerpartiet, med sitt starka intresse för att skapa regler för spridning av samhällets resurser, har kunnat biträda ett så utpräglat låt-gå-betonat förslag som det som nu föreligger. Genom att individernas efterfrågan på de tillgängliga resurserna nästan inte alls kan samordnas föreligger en klar risk att hela decentraliseringsmålsättningen med reformen äventyras. Det spelar ju ingen roll om ni biträder aldrig så viktiga principiella synsätt i målformuleringarna om den okontrollerade ventil, som ni i praktiken försett systemet med, förhindrar ett praktiskt förverkligande av reformen. På den här punkten har moderaterna och folkpartisterna helt enkelt pratat skjortan av centerpartiet. Det är taktiskt skickligt av utbildningsministern, men även ett begränsat missbruk av det s.k. fria området kan allvarligt skada hela reformen. Till detta kommer att, tvärtemot vad ni från borgerligt håll alltid varnat för, ni nu genomför ett byråkratiskt, mycket oformligt system. Olägenheterna för högskolemyndigheterna går helt enkelt inte att överblicka. Propositionen går helt nonchalant förbi hela problemet, och utskottet har, efter vad jag kan förstå av skrivningen, helt enkelt gett upp inför svårigheterna att ange konsekvenserna för myndigheterna och de anställda när det gäller möjligheterna att planera sitt arbete. Detta är konstitutionellt sett ett mycket bekymmersamt läge. Både enskilda studerande och de anställda vid högskolorna borde kunna begära klara och vägledande riksdagsbeslut i en så grundläggande fråga som resurs och tjänstefördelning. Nu säger utbildningsministern helt lättsinnigt att vi får se hur det blir, det ordnar sig nog. I värsta fall får jag komma tillbaka till riksdagen. — Ansvarslöshet, tycker jag, är ett milt ord för den nonchalans som präglar propositionen och utskottsmajoritetens skrivningar i det här avsnittet. Och den blir så mycket större eftersom ni vägrar att ge de organisatoriska och personella förutsättningarna för att klara ens de enklaste bekymmer som redan nu kan förutses som ett resultat av den planeringsbrist som föreligger. Ni har från borgerligt håll ofta anklagat det socialdemokratiska reformarbetet på utbildningsområdet för att vara alltför byråkratiskt. En viss byråkrati är emellertid en förutsättning för en god ordning på de flesta samhällsområden. Men det hastverk ni nu presenterar på det s.k. fria området kan däremot leda till en väsentligt försvårad administrativ apparat och avsevärt öka främlingskapet inför systemet för den enskilde studerande, samtidigt som otryggheten för de anställda förstärks, vilket måste bli till men för både utbildning och forskning. Detta är en av 7” orsakerna till att vi frångått våra vanor och föreslagit att det skall ställas ytterligare medel till förfogande i första hand för högskoleenheterna på utbyggnadsorterna och för uppgifter i anslutning till linjenämndernas arbete för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter på det sätt som angivits av de anställdas organisationer. Herr talman! För samhällsutvecklingens skull och för de enskildas skull måste vi söka åstadkomma en socialt jämn rekrytering till högskolans samtliga delar. Därför är det viktigt att utjämna de grundläggande skillnader som finns mellan den s.k. fria sektorn och den spärrade. Det är nödvändigt att se hela högskolan i ett och samma fördelningspolitiska perspektiv för att över hela fältet ge människor också med annan bakgrund än den traditionella gymnasiala reella möjligheter att ta del av högskoleutbildningen. Resurserna för varje sektor måste ses i relation till högskolan i övrigt och till utsikterna på arbetsmarknaden. I det hänseendet inger dagens beslut farhågor, och därför yrkar vi avslag på förslaget om en s.k. fri sektor. Av tidsskäl, herr talman, avstår jag från en genomgång av propositionens övriga delar, även om det funnits goda skäl att ta upp en del avsnitt. På en punkt vill jag dock göra en markering. Den borgerlige utbildningsministern har liksom tidigare jag själv tvingats att kapitulera inför den praktiska nödvändigheten av ett fortsatt delat huvudmannaskap på högskoleområdet. Jag vill betyga att jag gjorde det med stor vånda, därför att jag ansåg att det på lång sikt är olyckligt för en helhetssyn på högskolan och för en nödvändig samordning av utbildningsresurserna att ha ett splittrat huvudmannaskap. Det föreligger uppenbara risker att de olika högskoleformerna klassas i förhållande till varandra och att olika högskoleorter ges olika status. Svårigheterna för den enskilde studerande att utnyttja hela högskoleområdet ökar också avsevärt med den splittrade ordning som vi t. v. har måst acceptera, för att inte tala om det splittrade antagningsförhållande som har blivit följden av det delade huvudmannaskapet. Men medvetenheten om denna uppenbara brist i reformen gör det jualldeles nödvändigt att snabbt ta itu med arbetet att få en annan ordning till stånd. Det var mycket förvånande att utbildningsministern i propositionen bara ville se tiden an. Det skulle ju innebära en väsentlig risk för en låsning i ett system som vi redan nu vet är bristfälligt. Det är därför utomordentligt glädjande att utskottet korrigerar propositionen och begär att regeringen tar initiativ till en förutsättningslös utredning av frågan om ett enhetligt huvudmannaskap för högskolan. Jag förutsätter att en sådan utredning snarast tillsätts, och det har ju utbildningsministern i dag f.ö. redan lovat. I övrigt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som finns fogade till utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Först vill jag säga till herr Zachrisson att det som nu föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten ställer sig bakom när det gäller den s.k. fria sektorn inte på något sätt är en okontrollerad ventil, som herr Zachrisson uttryckte det. Jag har påpekat tidigare i dag, och det går också att läsa klart och tydligt i propositionen, vilka regler som gäller för att denna s.k. ventil skall lösa ut.

I riksdagsbeslutet från 1975 säger utskottsmajoriteten att det inom överskådlig tid inte kommer att finnas någon anledning att hysa oro för att några behöriga studerande skall behöva avstå från sökt utbildning. Den proposition som nu ligger till grund för dagens beslut talar tydligt på flera ställen om att den s.k. fria sektor som nu föreslås är en komplettering av 1975 års beslut. Det är en markering av att om detta skulle inträffa som inte särskilt många tror skall inträffa men som ändå naturligtvis kan inträffa — att det för någon del skulle bli så många sökande att det uppstår svårigheter — så skall den här möjligheten finnas. Och utskottet säger klart och tydligt — mot bakgrund av 1975 års beslut — att det endast undantagsvis kan bli aktuellt att denna s.k. ventil löser ut. När herr Zachrisson sedan vill blåsa upp den här frågan till att bli något äventyrligt för utbyggnadsorterna och att centerpartiet skulle vara med om att besluta något som skulle drabba dessa, så han tar i i överkant. 18 milj.kr. anvisas för lokala linjer och enstaka kurser, och merparten av denna summa hamnar på utbyggnadsorterna, där framför allt de enstaka kurserna och lokala linjerna kommer att vara förhärskande och där också förnyelsearbetet inom högskolan kommer att bedrivas. Den oro som herr Zachrisson hyser för utbyggnadsorterna är överdriven mot bakgrund av vad som klart framgår av både propositionen och vad utskottsmajoriteten säger.

Herr talman! Herr Zachrisson säger att jag gör mitt bästa för att den s.k. fria sektorn skall framstå som så betydelselös som möjligt. Jag har inte gjort annat än redovisat vad som står i proposition och utskottsbetänkande. Läser herr Zachrisson dessa bägge dokument kommer han säkert också att finna att ventilen, för att använda det uttrycket, ingalunda av någon i utskottet bedöms få de konsekvenser som herr Zachrisson försöker måla upp. Vi hade aldrig accepterat detta system om vi hade kunnat misstänka att utbyggnadsorterna skulle kunna komma i kläm — det kan jag lugnt försäkra herr Zachrisson. Det finns inga motsättningar mellan vare sig utbildningsministern och mig eller herr Ullenhag och mig. Herr Ullenhag hart.o.m. i sitt inlägg i dag instämt i den tolkning jag framförde i mitt huvudanförande. Vi är helt överens på den punkten.
Herr talman! Kvar står, herr Elmstedt, att man varken i propositionen eller i utskottsmajoritetens skrivning kan ge några garantier för att det här systemet inte får ödesdigra konsekvenser. Därför har man föreslagit flera skyddsåtgärder, med vilkas hjälp man tror att man skall klara upp det hela. Men varken herr Elmstedt eller utbildningsministern eller någon annan har här kunnat ge någon som helst garanti för att man inte kan råka ut för besvärligheter på denna punkt. Ni säger litet sangviniskt: Om vi hamnar i ett sådant kritiskt läge får vi väl rätta till det i efterhand; då får vi väl återkomma till riksdagen med begäran om tilläggsanslag eller hur det nu skall gå till. — Nog är det, herr Elmstedt, ett ganska lättsinnigt sätt att fatta riksdagsbeslut på! Och vad gör ni nere i södra regionen, där herr Elmstedt håller till, om det visar sig att de studerande inom det s.k. fria området föredrar att dra sig till Lund? Med vilka styrmedel skall då aerr Elmstedt se till att man får till stånd en annan ordning som skvddar de små orterna?
Herr talman! Jag väljer det här tillfället att göra några kommentarer till en del av de inlägg som har gjorts i debatten. Herr Gustafsson i Barkarby sade att propositionen verkade tillkommen i hast och att propositionen inte till alla delar var bra skriven. Det är naturligtvis riktigt att tidspressen har varit utomordentligt hård. Mina medarbetare på departementet arbetade under ett par månaders tid bokstavligt talat dag och natt. Det är väl inte onaturligt att det i detta väldiga material smugit sig in en och annan missvisande formulering. Men ingen skugga skall falla på mina medarbetare, utan den kritiken skall naturligtvis drabba mig. Jag vill alltså medge att herr Gustafsson i Barkarby inte har helt fel i denna sin synpunkt. Fröken Hjelmström frågade om avstyrkandet av vpk:s motion är att tolka så att barnstugeverksamheten skall skäras ned 1980. På det är svaret nej. Jag sade redan i mitt första anförande att jag tyckte att den utökning av förskollärarutbildningen som utskottet funnit vara möjlig och föreslagit var bra. Det är uppenbart att den viktiga expansionen av antalet daghemsplatser är beroende av just förskollärarutbildningen och antagningskapaciteten där. Herr Strindberg frågade, om tekniska högskolan i Linköping får behålla sitt namn. Ja, det är fullt möjligt. Herr Sundgren tog upp obligatoriekommitténs förslag. Den kommittén utgick från den socialdemokratiska regeringens direktiv. Förslaget innebar enbart att det obligatoriska medlemskapet skulle avskaffas i en snävt föreningsrättslig mening. I och med att avgiftstvånget bibehölls skulle den enskilde studerande knappast uppleva någon skillnad. Problemet att med regeringens förslag avgränsa obligatoriets omfattning torde vara tämligen litet under en så begränsad tid som reglerna förutsätts gälla. Det är en olägenhet som man måste ta, i och med att de praktiska förutsättningarna för ett reellt avskaffande av obligatoriet ännu inte föreligger. Den av regeringen föreslagna elektorsförsamlingen är en nödvändig förutsättning för att alla studerande, dvs. även de som inte omfattas av obligatoriet, skall kunna påverka studeranderepresentationen i högskolan. Den tekniska lösning som har valts i detta sammanhang är naturligtvis också den betingad av de allmänna förutsättningar som råder i och med att obligatoriet inte omedelbart kan avskaffas. Det ligger någonting motsägelsefullt i att å ena sidan klaga över att regeringsförslaget om obligatoriets avgränsning blir svårt att tillämpa och å andra sidan vilja föra in nya kriterier som högskolestyrelserna skulle behöva följa. Redan i dag beviljar studentkårer nedsättning i eller befrielse från avgift för flera studerandekategorier, och jag utgår från att så kommer att ske även i fortsättningen. Några kompletterande regler lär inte behövas. Nu skall förhandlingar inledas med studentkårerna, och det är en rad mycket komplicerade tekniska, ekonomiska och juridiska frågor som måste lösas. De problemen kan man inte springa ifrån. Sedan till den fråga som väl har tagit mest tid i debatten — frågan om de tre regeringspartiernas hantering av högskolepropositionen och framför allt den fria sektorn. Jag vill gärna gratulera herr Zachrisson till en intelligent iakttagelse, nämligen den att den nya regeringen består av tre partier och att de tre partierna har startat från litet olika utgångspunkter. Då kan oppositionen naturligtvis välja stridslinjer som man själv önskar. Man kan kritisera regeringen för att den inte är enig, beroende på att de i regeringen ingående partierna har haft olika utgångspunkter, eller man kan kritisera regeringen för att den är enig — den har alltså kompromissat ihop sig om ett förslag. I den socialdemokratiska kritiken av högskolepropositionen, i den mån det nu är någon kritik, finns det i varje fall två sinsemellan motstridiga huvudlinjer. Herr Zachrisson har varit den främste företrädaren för den ena linjen. Han gick omedelbart ut och sade att högskolereformen skulle bli en katastrof. För orter som Sundsvall, Härnösand, Östersund, Kalmar osv. är förslaget en ren katastrof, för dem blir det nästan bara en pappersreform, förklarade herr Zachrisson. En rad socialdemokratiska tidningar följde upp detta och talade om hur folkpartiet och moderaterna hade lyckats vinna över centern. Men det finns andra socialdemokratiska tidningar som gick på den andra linjen och sade att det är folkpartiet och moderaterna som har fått ge efter för centern. I den socialdemokratiska partimotionen hävdar man att de icke-socialistiska partierna på flera punkter har anslutit sig till socialdemokratins synsätt. Den här kritiken går inte riktigt ihop — reformen är på en gång en katastrof och en välkommen anpassning till socialdemokratin. I dag gjorde herr Zachrisson det konststycket att han företrädde båda dessa ståndpunkter på en gång. I dag var det både en katastrof och en närmast fullständig anpassning. Om vi bortser från de överdrifter och det litet blomstrande språk som vi har blivit vana vid när det gäller herr Zachrisson är det klart att en reform som innehåller så många olika inslag som denna kan man angripa från litet olika utgångspunkter. Det finns inslag i den där folkpartiet och moderaterna anpassat sig till den linje som centern och socialdemokraterna har företrätt tidigare. Det är ingenting att dölja, och jag påpekade det själv i mitt inledningsanförande. Det finns också punkter där centern tagit intryck av de ståndpunkter som folkpartiet och moderaterna har hävdat. Men så måste det ju vara i en regering som företräder tre partier. Det är inget speciellt märkvärdigt i det. Sedan kan frågan diskuteras rent sakligt. Har man åstadkommit en bra modell? Det var där jag gav lovord till utbildningsutskottet, som prövat regeringsförslaget på dess sakliga meriter, i stort sett godkänt det och på vissa punkter gjort bra justeringar. När det gäller den fria sektorn är det naturligtvis på ett sätt bara fråga om en liten justering, men på ett annat sätt en mycket viktig principiell | förändring. Herr Ullenhag har redan påpekat att det för den enskilda | individen kan betyda väldigt mycket, även om det på sitt sätt kan vara en marginell företeelse i reformen som helhet. Det system vi i dag har med en automatisk tilldelning har varit begränsat till de gamla univer siteten och till filialerna, medan vi nu får ett fritt område som skall kunna gälla alla statliga högskoleenheter. Vi har sagt att det kan bli en del problem med detta — problem blir det ju med alla system, även med den modell vi har i dag. Men jag tillåter mig att utgå från att UHÄ är fullt kapabelt att klara av det här systemet, och det har också unvisersitetskanslern försäkrat mig. Det finns också ett mycket noggrant underlag för anvisningar på den här punkten. Så förskräckligt märkvärdigt är det alltså inte. Jag vill emellertid gärna säga att som jag ser det har det viktigaste inslaget i debatten från socialdemokratiskt håll ändå varit det konstruktiva arbete som de socialdemokratiska ledamöterna i utbildningsutskottet har deltagit i.

Herr talman! Utbildningsministerns svar på min fråga om förskollärarutbildningen var ju i stort sett bara en upprepning av vad utskottet sagt, och det var alltså inget svar på frågan. Jag ställde nämligen frågan varför utskottet förutsätter att vårt förslag om en kraftig utbyggnad kommer att innebära att man om några år tvingas att drastiskt skära ner antalet utbildningsplatser till mellan 1200 och 1600. Jag frågade om det innebär att socialdemokraterna och regeringspartierna inte avser att fortsätta daghemsutbyggnaden efter 1980. Det är ju i praktiken vad utskottet säger. Sedan vill jag bara kort kommentera det utbildningsministern och herr Zachrisson sagt om den fria sektorn. Jag tycker att detta är en mycket egendomlig debatt — det är en skendebatt. Högskolan kommer, vilket jag också påpekade i mitt tidigare inlägg, i framtiden att vara spärrad. Tre av omkring 90 linjer förblir i praktiken ospärrade. Det är sanningen bakom den s.k. fria sektorn. Avsikten med den debatten kan ju inte vara någon annan än att dra bort intresset från de stora och tunga bitarna i förslaget.

Herr talman! Utbildningsministern talar om att vi har tre regeringspartier. Det är tydligen det som gjort att han blivit tvungen att välja en samarbetsinställning, något som han tidigare inte gjort sig till talesman för. Om den samarbetsvilja som i dag kommit till uttryck — vilken bakgrund den nu än må ha — hade kännetecknat de folkpartistiska inläggen på ett tidigare stadium, skulle vi kanske ha kunnat få i gång denna reform ännu snabbare. Det är utan tvivel ett bekymmer att det dröjt så länge att få den i sjön. En av orsakerna härtill är att det förekommit ett så starkt motstånd framför allt från grupper som är företrädda av moderater och folkpartister. Sedan säger herr Wikström att den socialdemokratiska argumentationen går på två helt skilda linjer. Det gör den inte alls. Det är alldeles självklart glädjande att vi nu i så hög grad är eniga om de grundläggande värderingarna när det gäller högskolereformen. Vi säger ju att på den här punkten kan vi gå in i reformen eniga på praktiskt taget samma sätt som var fallet när det gällde grundskolan och gymnasieskolan. Men på en väsentlig punkt redovisar utbildningsministern ett förändrat synsätt, och det kan - om det utvecklas på det litet frivola sätt som jag tycker utbildningsministern och herr Ullenhag har gjort här i kammaren — innebära ett hot mot de nya utbildningsorterna. Herr Elmstedt har på den punkten en annan tolkning, även om han försöker svepa in den i något slags allmän samhörighet med de andra partierna. Vad som är oroande, det är att ni inte kan ge bestämda besked som garanterar att de nya utbildningsorterna på den här punkten inte blir missgynnade, särskilt som man vet vilken stark konservativ kraft de gamla högskoleorterna utgör. Dessa kommer att ha utomordentligt starka resurser, både när det gäller den allmänna opinionsbildningen och genom sitt system, för att ta loven av de nya orterna. Det är för detta vi känner stor oro. Från socialdemokratiskt håll säger vi att om man skall kunna klara detta, så måste man ha ett styrningsinstrument för att fördela resurserna rättvist. Det styrningsinstrumentet har ni gjort er av med. Sedan vill jag kort beröra en fråga som jag inte hann ta upp i mitt tidigare anförande. En av de viktigaste utgångspunkterna för högskolereformen var att åstadkomma ett samarbete med arbetslivet. Också på den punkten innebär förslaget om den fria sektorn ett hot: vi kommer att få ett sämre samspel mellan arbetslivet och högskolan just inom den här sektorn.
Herr talman! Jag vill säga till fröken Hjelmström att det väl ändå inte enbart är en skendebatt om den fria sektorn som förs här. Vad som gäller är ju att tre allmänna utbildningslinjer och ett 40-tal ämnesområden förblir fria. Man kan dessutom räkna med att ungefär hälften av de studerande vid filosofisk fakultet kommer att läsa inom det fria området. Men beroende på vilken ideologisk startpunkt man har kan man naturligtvis övervärdera eller undervärdera den fria sektorn. Herr Zachrisson hade kanske inte så mycket nytt att komma med i sitt senaste inlägg. Jag vill ändå säga att det är klart att det har hänt en del mellan åren 1975 och 1977. Det har skett förskjutningar i synen på de här frågorna, och det har skett en förändring i riksdagens sammansättning. Politik innebär ju bl.a. att söka skapa ett brett underlag för de förslag som presenteras i riksdagen, och jag är glad över att det i dag är en så bred uppslutning kring det nu aktuella förslaget.

Herr talman! I alla tidigare debatter om högskolan har vpk kritiserat avsaknaden av en svensk forskningspolitik. Frågan om forskningens inriktning, målsättning och innehåll har avgörande betydelse för samhällets och folkets framtid, i synnerhet i en epok när de stora och universella problemen tornar upp sig alltmer. Det är därför beklämmande att en regeringsproposition som behandlar hela högskolefältet inte förmår ge ens en antydan till en framtida statlig forskningspolitik. När politiska instanser som riksdagen inte kan formulera en forskningspolitik, då inträffar ute på fältet ettdera av två fall. Ofta rycker de ekonomiska maktintressena, representerade av storföretag och finansinstitut, in vid högskolorna. De lyckas i många fall dominera hela institutioner och dessas forskarstab. Exempel på detta är läkemedelsindustrins grepp över den kemiska forskningen och byråkratins och storföretagens grepp över datatekniken. Det sistnämnda har ju medfört att datatekniken inte i den utsträckning som varit möjlig tillgodosett folkflertalets intresse av att få en förbättrad information och insyn. Följden är att den fackliga rörelsen, folkliga organisationer och intressen över huvud ställs vid sidan om reellt inflytande. Följden är att forskare som är finansinstitutens arvoderade rådgivare kommer i maktpositioner t. 0. m. på sådana områden som är av omedelbar betydelse för de arbetandes dagliga tillvaro och förhållanden — jag syftar t.ex. på arbetarskyddet och den s.k. Ahlmann-skandalen. Det andra fallet som kan inträffa är att forskarna hjälpligt lyckas hävda sin självständighet och stöter framåt i en nydanande, vetenskaplig verksamhet. Exempel härpå har man främst från delar av den samhälls och beteendevetenskapliga sidan. Då inträder ett annat fenomen — nämligen att forskningen och den maktpolitiska verkligheten skiljs åt. De maktgrupper som behärskar situationen ute på fältet får då ett visst intresse att skydda sig mot forskningsresultat och mot vetenskapliga teorier som ifrågasätter maktförhållanden och rådande värderingar. Ett exempel härpå är det allmänna skolväsendet. Det sägs ju inte så ofta rent ut, men det framgår ändå för de flesta, att den svenska grundskolan är ett fiasko. Tyvärr är detta en källa till ett mycket otrevligt jubel från de reaktionära här i landet. Den aningslösa, ytliga och amerikaniserade pedagogiska och psykologiska teori som skolan byggts upp på ger inte alls den sociala utjämning eller den stimulans som man påstod att den skulle ge och som man många gånger i början uppriktigt trodde att den skulle ge. Den vetenskapliga pedagogikens utveckling å sin sida innebär ett gradvis sönderskjutande av hela denna teoretiska grundval. Därför måste de maktägande isolera den moderna pedagogiska forskningen, annars skulle man få en skola som inte passade i ett auktoritärt samhälle, där människan skall underordnas fåtalets makt och maktstruktur. Ett annat exempel på denna företeelse är den psykiatriska vården, som vpk försökte få en diskussion om tidigare i veckan. Den vetenskapliga forskningen har ju fullständigt lämnat den traditionella psykiatrins värld bakom sig. Psykiatrin som den i dag väsentligen i praktiken bedrivs står alltså i skarp motsättning till huvudströmmen i den vetenskapliga utvecklingen. Men detta får givetvis inte komma till uttryck i samhällslivet. Nydanande forskning måste därför isoleras. Tvångsinstitutionerna och tvångsintagningarna måste försvaras. Riksdagen, som den politiskt ansvariga instansen, måste förhala, undvika och sabotera en reform av mentalvården. Hela denna situation medför också en nedprioritering av socialt väsentlig forskning — sådan som är i arbetarklassens och folkflertalets intresse — i förhållande till forskning som exempelvis tjänar militären, kärnkraftsindustrin och de finansintressen som vill skärpa rovdriften på naturresurserna. Det är så typiskt när utskottet yrkar avslag på t.ex. vpkmotionerna om bättre resurser åt forskning om socialt arbete eller åt freds och konfliktforskning. Varför skall vi satsa på de utslagna? Varför skall vi satsa på konfliktforskning, som kan leda till obehagliga avslöjanden om svensk militär och säkerhetspolitik, som kan avslöja sociala konflikters ursprung och annat som det är mer eller mindre tabu att diskutera i parlamentariska sammanhang? En forskning som skall tjäna den etablerade maktstrukturen — eller i varje fall som skall hindras att bli farlig för densamma — kan naturligtvis inte heller vara i egentlig mening demokratiskt uppbyggd. De demokratiska forskningsexperiment som utvecklats t.ex. i Roskilde i Danmark och i Bremen i Tyskland har sorgfälligt förhindrats att påverka den svenska forskningens organisation och innehåll. Om en forskare i Sverige söker tjänst och åberopar meriter från Bremens: universitet betraktas dessa som värdelösa, något som utbildningsministern i ett aktuellt befordringsärende också har godkänt och ställt sig bakom. Mest tragisk i hela denna utveckling är arbetarrörelsens ställning. Under det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet gjordes egentligen ingenting för att formulera en demokratisk forskningspolitik, för att beskära storfinansens inflytande och föra den självständiga forskningen i bättre kontakt med folkliga intressen och organisationer. Hade man velat det skulle man aldrig lagt fram U 68 i den form den fick. Nu kom socialdemokratins ledning på något sätt att se universitetsreformen som en mer eller mindre rent teknisk modernisering, ett synsätt som ytterligare kom att underlätta storindustrins, massproduktionens och fåtalsmaktens möjligheter att ställa forskningen under sin hatt, eller att neutralisera kritisk forskning. Universitetet i Bremen är ett exempel — ett uttryck för en ny och självständig forskningspolitisk syn, som i det fallet drivs av en socialdemokratiskt ledd tysk delstatsregering. Att detta aldrig fått tjäna som exempel för svensk socialdemokratis forskningspolitik är lika egenartat som tragiskt. Det speglar en ideologisk och maktpolitisk medvetenhet och en öppen eller dold politisk solidarisering med storfinans och professorsvälde. Vi menar i vpk att det inte är arbetarrörelsens uppgift att föra den typen av forskningspolitik. En helt annan politik måste till för att skapa öppenhet, stimulera forskningens självständighet och föra den i kontakt med de breda progressiva strävandena hos en politiskt målmedveten arbetarklass och arbetarrörelse.

Herr talman! Som utbildningsministern och herr Ullenhag redan erinrat om är det i år 500 år sedan Sverige fick sitt första universitet. Utbildningsministern undvek dock att säga att vi firar detta jubileum genom att i realiteten avskaffa universiteten. Att han använde ordet ”universitetsreform” i stället för ”högskolereform” får kanske noteras som en form av hedersomnämnande. Uppsala universitets historia har i dagarna skildrats av professorn i lärdomshistoria, Sten Lindroth, och jag kan varmt rekommendera hans bok. För egen del har jag inte kunnat gå så långt tillbaka i tiden, men jag har studerat protokollen från riksdagsdebatterna i högskolefrågorna åren 1969 och 1975. De två biträdande professorer, som år 1975 var ledamöter av denna kammare, höll sig visligen borta från debatten. När vi nu är så lyckliga att ha ett stort antal verkligt sakkunniga personer här i kammaren skulle kanhända även jag - med min begränsade erfarenhet — ha avstått från att ta till orda i dag. Men, herr talman, en av de obestridliga fördelarna med att ha sin framtid bakom sig är att man kan säga vad man tänker utan att behöva tänka på vad man säger. Den proposition vi nu behandlar var, medicinskt sett, en förtidsbörd, organisatoriskt, budgetmässigt och med avseende på lagtexten. Utskottets energiska och tidskrävande upplivningsåtgärder på detta ofullgångna foster, under en växling mellan desperation och munterhet, har emellertid gjort att vi i dag kan bevittna ett nöddop. Låt mig få lyckönska de tre andans män som bragt det därhän, herrar Zachrisson, Wikström och Nordstrandh, och kanske alldeles särskilt herr Nordstrandh. Den fromhet han ådagalagt står i en viss kontrast till hans hurtiga uttalanden för två år sedan men kan förmodligen förklaras, om man besinnar att han ägnade sin tid vid universitetet åt studier av den svenska pietismens historia. Dessa tre teologers bemödanden skulle möjligen ändå ha varit förgäves, om inte utbildningsutskottets vice ordförande, herr Larsson i Staffanstorp, varit dem behjälplig. Den hederstitel — ljusets bonde — som tillades en av hans nabor från ett gånget sekel, Nils Månsson i Skumparp, kan nu med rätta komma honom till del. Den djupare insikt i statskonstens mysterier, som jag sökt förvärva genom att uppmärksamt lyssna just till herr Larsson i Staffanstorp, har fört mina tankar till en annan förgrundsfigur i det parti herr Larsson företräder, nämligen Axel Pehrsson-Bramstorp. Det har om honom sagts att han i sin prövning av politiska förslag brukade fråga sig: ”Hur skulle det här te sig på min gård?” Det är också den utgångspunkt jag har haft, när jag granskat regeringens proposition 1976/77:59: Hur kommer den att drabba de universitet, de fakulteter och de institutioner som jag under årens lopp blivit förtrogen med?

Inte heller har jag förmått delta i de sinnesrörelser, som inom utskottet förefallit kunna uppväckas av poängberäkningar, linjeorganisation och enstaka kurser, och som för mig närmast tett sig som skolastiska övningar vid ett medeltida kyrkomöte.

Vad jag nu berört — och vad en stor del av denna ”reform” avser — gäller konsumentsidan, för att tala dagens organisationstekniska ädelspråk. Om man begagnar den terminologin — vilket jag i och för sig ogärna gör — har vi att göra med produktion, distribution och konsumtion av kultur och utbildning. Därvidlag har man varit så fascinerad av distributionsledet att man alldeles försummat att tänka på produktionen och producenterna. Det finns naturligtvis de som menar att produkterna kan importeras utifrån och efter ompaketering och s-märkning tillhandahållas konsumenterna genom administrativa mellanhänder, regionalt och lokalt. Det är en föreställning som jag inte kan dela. Om en utbildning skall bygga på vetenskaplig grund, som det står i propositionen, måste detta också betyda något. ”Vetenskap” betyder egen forskning — pågående, engagerad forskning, med problem hämtade ur ämnesområdet och resultat återförda till ämnesområdet. Det är för mig självklart att forskning och undervisning måste gå hand i hand: undervisningen måste vara levande, lärarna måste hålla sig levande genom att omges av vetgiriga elever, eleverna hållas levande genom inspiration från lärare i kontakt med tiden och framtiden. Därför är, enligt mitt sätt att se, hela den konstruktion som högskolelagen uppmuntrar till absurd: alla akademiska lärare skall ha möjlighet att bedriva forskning, någon strikt separation av grundutbildning och forskning skall icke göras, rekryteringen av institutionerna och de framtida forskarna och lärarna måste ju ske genom naturlig samvaro mellan lärare och elever. Institutionerna och de av dem uppbyggda fakulteterna måste vara, som de i historisk tid varit, levande arbetsenheter, förvaltare av en samlad kunskap och grogrunder för ny kunskap och ny förståelse. Men vad möter oss här i stället?

”Det reformförslag som nu är under debatt är i hög grad en produkt om inte av blåögda och klåfingriga reformatorer så dock av valhänta och verklighetsfrämmande administratörer.” Så karakteriserade herr Richardson för åtta år sedan den närmast föregående stora högskolereformen, PUKAS. Omdömet — som visade sig riktigt — kan i lika hög grad drabba den produkt vi nu har framför oss, som också den har varit i socialdemokratins säck innan den nu kommit i folkpartiets påse. Min nutidshistoriska forskning har även sträckt sig till riksdagens protokoll för den 21 maj 1975. Då talade både herr Nordstrandh och herr Molin varmt för sambandet mellan forskning och undervisning . Herr Molin gav också uttryck för sin ”oro för reformer på universitets och högskoleområdet, som bara sysslar med ytliga organisatoriska ting, därför att dessa organisatoriska förändringar kan på ett rätt allvarligt sätt påverka väsentligare funktioner hos universiteten. Använd icke dessa byråkratiska mallar för att skapa enhetlighet och likriktning! Låt universitet och högskolor bevara sin särart och sina traditioner! Inskränk inte den fria forskningen och den fria debatten!” I detta anförande instämde bl.a. herr Ahlmark och fröken Hörlén. Och ändå är vi nu där. I en tid då det går en våg av sanningsförakt, oredlighet och charlataneri över världen, och då här hemma fegheten ingår allians med okunnigheten och lättjan, hade vi behövt en bättre högskolereform än denna, en reform som sett mera till innehållet än till formen och som i sin utbyggnad av distributionskedjorna inte tagit produktionen för given — för det är den inte! — utan med insikt och omsorg skapat gynnsamma betingelser också för denna. En ärad ledamot av denna kammare har förklarat att syftet med ”reformen” är att ”ta ifrån professorerna makten”. Jag har tillåtit mig att i min motion förklara att reformen i så fall är förfelad, emedan professorerna — i motsats till en del politiker — inte är särskilt intresserade av makt, däremot av uppskattning och erkännande från dem som begriper vad de sysslar med. Professorerna har i själva verket ett ansvar för det ämnesområde, som blivit dem anförtrott av regeringen. Ansvar och inflytande går hand i hand. Utan inflytande kan man varken bära eller känna ansvar. En högskolereform som systematiskt sätter de för verk forskning inom samhetens innehåll ansvariga ur spel kan inte gärna vara en bra reform. Ett månghundraårigt kollegialt och demokratiskt styrelsesätt ersätts nu av en hittills okänd maktkoncentration till vad som kan komma att utvecklas till ett antal små och okontrollerbara kamarillor.

Redan nu har det uppenbarligen vid andra fakulteter varit svårt att förmå en del professorer att som prefekter ta ansvar för ledningen av sina institutioner. En universitetsrektor har i dagarna stigit av. Fler kan det bli. Det förtjänar nämnas — med anledning av vad utbildningsministern yttrade i frågan — att vederbörande interimistiska högskolestyrelse redan beslutat icke tillåta ett rektorsval på hävdvunnet sätt utan själv avser att lämna förslag till regeringen. Under den mansålder jag kan överblicka har de kliniska institutionscheferna inom de medicinska fakulteterna engagerat sig allt starkare i viktiga samhälleliga frågor. Jag är rädd att denna ”reform” kommer att markera slutet på en sådan utveckling. Begränsningen av professorernas ansvarsområde till forskningen, i förening med främlingskapet och vanmaktskänslan inför de på varandra staplade administrativa organen, kommer för många av oss att göra reträtten in i elfenbenstornet ofrånkomlig. Vem som förlorar mest därpå, samhället eller vi själva, får framtiden utvisa. Man kanske vill säga, att jag som akademisk lärare har personliga intressen att försvara. Så är det inte. Min egen tid är snart ute, med eller utan högskolelag. Jag talar här för nästa generation av lärare och den därpå följande, som är dagens och morgondagens studenter. För ett år sedan fattade kammaren beslut om en medbestämmandelag, som skulle befästa de anställdas rättigheter på sina arbetsplatser. Men har någon besvärat sig med att ta hänsyn till vad både lärare och studenter vid våra universitet givit uttryck åt i denna deras väsentligaste arbetslivsfråga? Nej, det har man på det hela taget inte — även om jag gärna gör en honnör för utbildningsministerns goda vilja. Det är teknokraternas och ombudsmännens reform och ett eldorado för alla som älskar sammanträden. Det är med all sannolikhet till sammanträdesarvoden och administration som den ekonomiska ”förstärkningen av basresurserna” nu kommer att gå. Man skall nog inte bli alltför förvånad, om uppslutningen kring det praktiska genomförandet av ”reformen” inte på alla händer blir helhjär tad. Detta är mycket att beklaga, ty om man hade velat lyssna på studenter och lärare, skulle man med god vilja ha kunnat göra en bra reform, som alla hade varit beredda att solidarisera sig med och förverkliga till innehållet och inte bara, tvångsvis, till formerna. Den vaktslagning kring den högre undervisningens och forskningens ideal, som nu förenar studenter och lärare i vårt land, på ett sätt som man kanske får gå tillbaka till tider av andlig och politisk ofrihet ute i Europa för att finna en motsvarighet till, förblir visserligen en värdefull tillgång även under den tid som kommer. Men den är tyvärr inte en följd av, utan en protest mot ”högskolereformen”. Herr talman! Man kan naturligtvis förebrå mig att jag i detta anförande inte gått mer i närkamp med de många praktiska problem som högskolepropositionen och utskottsbetänkandet innehåller. Men av de över 20 yrkanden som jag i min huvudmotion och ett par särmotioner framställt har utskottet avstyrkt alla utom ett — och det senare får jag tacka herr Larsson i Staffanstorp alldeles särskilt mycket för. Behandlingen av de övriga bekräftar bara vad jag skrivit i motionen 1366, nämligen att ”en majoritet i riksdagen mekaniskt kommer att fortsätta marschen in i den nya högskolan oberoende av protesterna från de berörda”. Så är det, förstås. Det vore frestande att till sist läsa en dikt av Harry Martinson, som heter Den saktmodige, och som jag inte hört någon deklamera mera kongenialt än herr Sträng, i den gamla goda tiden, på Harpsund 1954. Jag skall inte ta upp någon tävlan med honom. Men, det må kanske förlåtas mig om jag i korthet hänvisar till kvarngubbens ord i dikten, där han talar om det, ”om vilket man i sin tystnad vet något men om vilket man finner det vara lönlöst att tala”. Herr talman! Jag inledde detta anförande med en kort betraktelse över ett nöddop. Utöver det sagda skall jag inte hålla något griftetal över universitetet. Jag vill självfallet inte heller besvära kammarens ledamöter med någon votering och har följaktligen inget yrkande. Det betyder inte att jag dagtingar med min övertygelse, endast att en röst som inte kan bli lagd, åtminstone har blivit hörd.

Herr talman! I den motion, nr 1401, som väckts av mig och ett antal medmotionärer från fyra partier företrädande Kopparbergs län, har vi inledningsvis uttalat vår tillfredsställelse över tillkomsten av en ny högskoleenhet i Dalarna. Jag begagnar tillfället att ånyo understryka vår glädje häröver. Däremot kan jag inte annat än beklaga det förhållandevis snäva sätt på vilket utbildningsutskottet behandlat de förslag som vi framlagt. Innan jag något går in på motionen skulle jag emellertid vilja fästa uppmärksamheten på en detaljfråga som i lika mån berör alla de högskoleenheter som uppstår huvudsakligen på basis av förutvarande lärarhögskolor. I samband med obligatoriefrågan görs i propositionen på s. 110 ett kraftigt forskning inom 9” understrykande av att de studerande inom högskolan oberoende av obligatoriefrågans lösning även fortsättningsvis bör kunna påräkna samhälleliga åtaganden för bl.a. studerandehälsovård. Detta är i och för sig utmärkt. Jag önskade emellertid fästa kammarens uppmärksamhet på att de studerande vid lärarhögskolorna aldrig erhållit några anslag till studerandesammanslutningar för detta ändamål. Det är möjligt att av de medel som föreslås ställda till UHÄ:s disposition för bl.a. engångsutgifter för högskoleförvaltning en viss fördelning av anslag för studerandehälsovård skulle kunna ske. På så vis skulle problemet kunna lösas för budgetåret 1977 79. Jag övergår sedan till vissa av de frågor som väckts i motionen 1401. Motionärerna har inledningsvis yrkat att högskolan måtte ges beteckningen Högskolan i Dalarna. Det har känts angeläget att redan genom namngivningen understryka det samlade ansvar och det gemensamma intresse man inom hela provinsen känner för högskoleverksamheten. Jag vill betona att det inte är fråga om ett utslag av snäv provinsialism i dålig bemärkelse. Det finns emellertid ingen annan högskola som har ett så klart markerat och avgränsbart närområde för sin verksamhet som den vars talan jag här för. I likhet med mina medmotionärer tror jag att det skulle innebära en stimulans och ett incitament till vidareutveckling om regeringen, när den fattar beslut i namnfrågan, tillgodosåg de önskemål för vilka vi motionsvägen har givit uttryck. Jag övergår till nästa fråga. Utbildningsutskottet anser inte att det finns någon anledning att nu utöka antalet utbildningsplatser inom linjerna för klasslärarutbildning. Utskottet hänvisar till sitt föregående år gjorda ställningstagande, att man i övrigt anser att frågor rörande förändring av klasslärarutbildningen bör anstå till dess att lärarutbildningsutredningen, den s.k. LUT, framlagt sitt betänkande. Vi förordade i vår motion i princip ett motsatt tillvägagångssätt. Vi tänkte oss att en viss försöksverksamhet i laboratorieskala skulle ha kunnat vara av intresse just för utredningens fortsatta verksamhet. Nu synes det emellertid finnas en framkomlig väg, som inte strider mot vare sig riksdagens tidigare ställningstaganden eller utskottets principiella uppfattning. Redan år 1975 slog riksdagen fast att utbyggnaden av högskoleutbildningen i första hand borde avse annan utbildning än den traditionella. Vägen går då framför allt över de enstaka kurserna och de lokala utbildningslinjerna. Det står också klart att de studerande som börjar med enstaka kurser skall ha möjlighet att bygga samman dessa till en sammanhängande lokal utbildningslinje. Föredraganden betonar i den proposition vi nu behandlar att just genom systemet med enstaka kurser ett utbildningsutbud skall kunna utbyggas som tillgodoser behovet av fortbildning och vidareutbildning hos de grupper som genom de nya behörighetsreglerna kan och vill studera vid högskolan. Falun-Borlänge är inte endast en utbyggnadsort i högskolepropositionens mening. De två kommunerna är också sådana till vilka vissa av de statliga verken är i färd med att utlokaliseras. Det har redan nu kommit att stå klart att orter som tar emot från Stockholmsområdet utflyttade ämbetsverk måste kunna erbjuda ett rikt varierat utbildningsutbud. I Falun kommer det att finnas utbildning av förskollärare och av fritidspedagoger. Dessa utbildningslinjer i all ära, men inom det pedagogiska utbildningsområdet förslår de inte för att tillfredsställa från olika håll framställda önskemål. Vad man emellertid kan göra är att såsom en lokal utbildningslinje, upplagd redan fr.o.m. budgetåret 1977/78 inom ramen för tillgängliga anslag, påbörja en pedagogisk utbildning. Den linjen kan då inte rubriceras med någon av de beteckningar som återfinns bland uppräkningen av de allmänna utbildningslinjerna, men i sak kommer den successivt att kunna ge just den pedagogiskt förnyade lärarutbildning vi som motionärer efterlyst. I sinom tid kommer då vissa behörighetsfrågor att uppstå, men de torde, när den stunden kommer, knappast skapa några större problem. Jag har således, herr talman, velat fästa kammarens uppmärksamhet på att vi — därest uttryckliga hinder kommer att resas mot planerna — vid högskolan i Dalarna ser möjligheter att genomföra den pedagogiska försöksverksamhet som vi i vår motion förordat. Jag hoppas att man här i dag vid ärendets fortsatta behandling icke kommer att finna anledning motsätta sig tankarna på en inom ramen för givna anslag bedriven pedagogisk försöksverksamhet. Med detta, herr talman, har jag velat utveckla tankegångarna i vår motion 1401, men i likhet med föregående talare vill jag icke här ställa något säryrkande, utan jag är beredd att rösta för utskottets hemställan.

Herr talman! Mycket har sagts och mycket kommer också i dag att sägas om utbildningsutskottets betänkande nr 20. En socialdemokratisk reservation, nämligen nr 5, vill jag personligen framställa som mycket glädjande. Tro nu inte, ärade kammarledamöter, att jag instämmer i de åsikter som den reservationen företräder — nej, min glädje bottnar i att socialdemokraterna genom att avge denna reservation klart har pekat på skiljelinjen mellan den socialistiska inställningen och regeringens inställning till fria akademiska studier. Och en sådan profilering måste vi vara tacksamma för. Utbildningsministern har givetvis inte haft det lätt när han mot bakgrund av ett nästan tioårigt socialdemokratiskt majoritetsinflytande i ett gigantiskt förarbete med det ärende som nu föreligger till behandling har lagt fram en proposition på grundval av detta förarbete. Han har därtill i dag redogjort för det arbete som har legat till grund för den enighet som nåtts mellan regeringspartierna. För moderata samlingspartiet har en viktig målsättning under detta förarbete varit att behålla en fri och obunden högskoleundervisning med forskning inom fritt tillträde. Socialdemokraternas inställning har under hela denna tid och än längre — sedan införandet av PUKAS -— varit den som nu framstår som en sista suck i reservationen 5: byråkrati och ensidighet, reglering och statligt förmyndarinflytande inom utbildningen. Ändå kan vi naturligtvis ställa oss frågan: Är vi moderater nöjda med den produkt som nu blir lag? Jag vill gärna tillägga att hade de borgerliga partierna haft majoritetsinflytande också under förarbetet med den nya högskolelagen, hade denna enligt min mening kunnat se annorlunda ut. Det finns emellertid skäl till att från många synpunkter betrakta slutresultatet med tillfredsställelse. Till viss del gör jag detta mot bakgrunden av att mycket såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet ännu är oklart, ibland dunkelt eller ofärdigt. Normalt skulle kanske detta betraktas som en nackdel, men när vi rör oss på ett sådant gigantiskt område som hela det svenska högskoleväsendet och med många hundra tusen inblandade människor öppnar denna oklarhet möjligheter till etablerande av praxis, ökat medinflytande för de studerande, decentralisering och — låt mig också säga det — regional profilering, som särskilt berördes här av herr Elmstedt. Jag har en mycket stor tilltro till vad studerande och lärare kan åstadkomma. När moderata samlingspartiet fick igenom en uppluckring av PUKAS-systemet så att ämnena på de allmänna utbildningslinjerna fick läsas i valfri ordning svarade studenterna med att i överväldigande utsträckning frångå de fastställda utbildningslinjerna, göra sina egna och läsa som de ville. I dag studerar mindre än hälften på fastställda utbildningslinjer, och PUKAS har dött t.o.m. till namnet. Nu vill man ändå från studerandehåll få den nya propositionen att framstå som en hård begränsning av det fria tillträdet till universitetsstudier. Bl. a. beklagar man att det är fritt tillträde endast till tre allmänna utbildningslinjer. Jag kan instämma i beklagandet så till vida som siffran kanske kunde vara högre, men min tilltro till studenternas eget omdöme gör att jag inte kan se särskilt allvarligt på frågan om spärrarna, som den nu framstår. Vad som skiljer den borgerliga utskottsmajoritetens förslag från socialdemokraternas reservation är just förekomsten av det fria utbildningsområdet — och det är inte litet. Jag har räknat i propositionen och utskottsbetänkandet och kommit fram till att det finns 40 olika ämnesområden i den fria sektorn, och vem som helst som studerar måste bland dessa, om han eller hon så önskar, kunna plocka ut en utbildning som ger de slutliga 120 poängen. Nu görs det i propositionen den begränsningen att en enskild utbildningslinje för att vara utbildningslinje måste innehålla ett spärrat ämne. Nåväl, plocka ut ämnena ändå! De studerande har hittills varit i högsta grad ovilliga att kalla sin utbildning linje — men varför skall de vara det i fortsättningen? 120 poäng är 120 poäng, även om de lästs in på enstaka kurser. Jag har inte ur propositionen eller utskottsbetänkandet kunnat få fram att så lästa 120 poäng inte skulle berättiga till utbildningsbevis och i vissa fall examen, och jag hoppas att UHÄ inte har en annan uppfattning. Jag vill emellertid gärna tillägga att min övertygelse är att det är lyckligare och bättre för de studerande om de följer de utbildningslinjer som finns organiserade vid högskolan. Med vad jag nu anförde avsåg jag bara att visa på de möjligheter som trots allt finns för dem som önskar studera udda ämnen av någon sort. Vi får inte heller bortse från vad som i övrigt sker vid våra universitet och högskolor. Jag tycker kanske att propositionen i det avseendet har undervärderat resultatet av de vidgade behörighetsregler som hittills har gällt. Betydligt mindre än hälften av dem som i dag studerar vid högskola avser att avlägga examen över huvud taget. Återkommande utbildning och påbyggnadsutbildning, den starkt förändrade ålderssammansättningen av de studerande vid de fria fakulteterna samt de nya behörighetsreglerna har gjort att efterfrågan på enstaka kurser — tillsammans med de studerandes vilja att själva bestämma sin utbildning — starkt ökar. Jag tror, som jag sade, att propositionen kanske har undervärderat efterfrågan på denna typ av utbildning. Från anslagssynpunkt kan detta vara beklagligt. Utbildningsministern har, som herr Zachrisson också påpekade, lämnat en ventil öppen. I den mån jag beklagar den ventilen är det inte av de orsaker som herr Zachrisson anförde utan därför att den kan medföra vissa svårigheter för universiteten, som vid en stark tillströmmning kan vara tvungna att använda medel som man sedan får komplettera genom anslag på tilläggsstat. Det skapar givetvis för de anställda någon osäkerhet. Jag finner det emellertid positivt att man vill satsa på utvärdering, eftersom jag ser det som ett tecken på en vilja hos berörda myndigheter att förbättra på de områden där misstag och svårigheter uppstår. Och svårigheter kommer att uppstå. Mycket är, som jag nämnde, ännu oklart. Vi vet t.ex. mycket litet om vad som menas med lokala utbildningslinjer och vad det är för kriteria som gäller för att en utbildningslinje skall vara lokal. Vad händer med alla dem, ofta äldre, som vill läsa bara just 40 poäng i ett ämne som är spärrat? Hur skall de enstaka kurserna i spärrade ämnen organiseras? Det kan vara en laborationssjuksköterska som vill studera 40 poäng i kemi eller mikrobiologi och ingenting annat. Det kan också vara en studerande som i form av enstaka kurser läst sina 80 poäng och vill avsluta sin utbildning med ett spärrat ämne. Skall han då i sista minuten begära en enskild utbildningslinje där huvuddelen redan är inläst? Ja, herr talman, jag skulle kunna fortsätta med sådana här kanske elaka men realistiska frågor, väl vetande att ingen kan ge mig svar på dem, eftersom man av olika orsaker inte kunnat ta ställning till dem vare sig på departementet eller i organisationskommittéerna. Det är med andra ord vissa saker som fortfarande återstår att genomföra. Dit hör också — det vill jag till sist peka på — resultatet av de nya antagnings bestämmelserna. De är visserligen i princip fastställda av riksdagen i samband med den förra propositionen om den nya högskolan, men det finns ändå skäl att något kommentera dem. Ledamöter från mitt parti har i denna fråga väckt en motion som särskilt kräver att antagningsbestämmelseinas inverkan på könsfördelningen när det gäller tillträde till spärrade utbildningar skall redovisas för riksdagen. Sådan redovisning kommer givetvis genom SCB, men vi har begärt en annan form av redovisning direkt till riksdagen. Vi tror nämligen att resultatet av de nya antagningsbestämmelserna kommer att bli att det för högt eftertraktade utbildningar, typ veterinär och läkarutbildning, kommer att krävas flera års förvärvsarbete. Utbildningarna i sig är långa, och medelåldern på de färdigutbildade kommer att stiga kraftigt. Det är i och för sig inte fel, men det kommer enligt vår uppfattning att innebära att det blir färre flickor som söker till dessa utbildningar. Med gymnasieutbildning och fyra års förvärvsarbete har man i allmänhet uppnått en ålder av 23 år, dvs. ålder för familjebildning, och att då satsa på en fem eller sexårig utbildning, när kortare utbildning står till buds direkt efter gymnasiet, kommer att i mindre grad tilltala kvinnor. Över huvud taget är det mycket att säga om de nya antagningsbestämmelserna och utformningen av kvoteringsreglerna — eller rättare sagt hur de i verkligheten kommer att fungera. Med säkerhet kommer de att innebära ökad byråkrati, där den enskilde i många fall kommer att bli satt på mellanhand. Vi får bara hoppas att det hela kommer att fungera och att misslyckanden kompenseras av villighet till rättelse och en allmän smidighet som passar i dagens öppna samhälle. Här har, herr talman, från oppositionen gjorts angrepp på moderater och folkparti för uppgivenhet och svek mot tidigare framförda åsikter. Låt mig likna den nya högskolan vid en byggnadsritning. Vi håller nu på att utforma taket, men dettas utformning är och måste vara beroende av byggnadens konstruktion. Utbildningsministern har förbättrat också denna, men någon större variation på takutformningen har inte konstruktionen medgivit. Jag har velat koncentrera mitt anförande till de möjligheter som fortfarande står öppna för lokalstyrelser, regionstyrelser och inte minst de studerande själva, när det gäller att bygga vidare och skapa en levande högskola av den organisatoriska ritningen. När man lyssnade till herr Zachrisson fick man den uppfattningen att många av de grundläggande och bärande idéer på vilka högskolereformen är byggd skulle vara reserverade för socialdemokraterna och i viss mån centerpartiet. Jag vill erinra om att när det gäller frågan om ett vidgat tillträde till högskolan, om decentraliseringen av utbildningen osv. har det rått stor enighet mellan alla partier i riksdagen. En levande högskola, som herr Biörck i Värmdö nyss efterlyste i samband med behandlingen av detta utskottsbetänkande, hoppas vi skall komma till — en skola för många, med kvalitativt högstående utbildning, där kritik och kreativitet utvecklas fritt, där fri och obunden forskning drar till sig många unga för vidare erfarenheter i forskningsvärlden. Till det vill jag lägga förhoppningen att företrädare för de samhällsintressen om vilka herr Biörck i Värmdö talade — enligt min uppfattning kanske litet för negativt — skall besitta den klarsyn och den goda vilja som jag vet att såväl professorer som de flesta av kammarens ledamöter har när det gäller verkställandet av den nya högskolan.

Herr talman! Det är på tiden att diskussionen om kvaliteten i barnomsorgen har kommit i gång. Men det räcker inte att bara debattera barnomsorgens kvalitetsbrister, man måste också vidta åtgärder som gör daghemmen och förskolan så bra som möjligt. För att få en bättre kvalitet måste vissa helt nödvändiga åtgärder vidtas. Bl. a. måste sex timmars arbetsdag för alla genomföras, själva bristen på daghemsplatser byggas bort, barngruppernas storlek minskas och sist men kanske mest personaltätheten ökas. Vänsterpartiet kommunisterna har under många år krävt en utökad förskollärarutbildning, och i motionen 1410 föreslår vi att antalet platser vid förskollärarutbildningen ökas till 5 500 platser 1977/78. Men för att täcka behovet av förskollärare behöver inte mindre än 7000 utbildas årligen. År 1975 väckte vpk en motion om barnomsorgens utbyggnad som jag vill citera ur: ”Dessutom finns det en betydande brist på utbildad personal inom barnomsorgen. Från kommunernas sida har ofta hävdats att bristen på utbildad personal hämmar utbyggnadstakten av barnomsorgen.

Denna beräkning visar alltså att i genomsnitt 9 000 förskollärare skulle behöva utbildas varje år. Dessa beräkningar gjordes, herr talman, innan regering och riksdag fattade beslutet om de 100 000 nya daghemsplatserna, som skulle byggas på fem år. Och jag begriper för min del inte hur regeringsdeklarationen, som säger att normer. för personaltäthet skall fastställas, skall kunna uppfyllas om regering och riksdag samtidigt håller fast vid den i och för sig helt otillräckliga utbyggnaden om 100 000 nya daghemsplatser. Men någon från den borgerliga sidan kan kanske tala om det för mig. Det förefaller mig att man antingen får svika föräldrar, personal och barn i fråga om en utbyggnad eller också får gå ifrån regeringsdeklarationen — för med den låga utbildningskapacitet som regeringen och utskottet föreslår kan man inte klara båda delarna. Utskottet tror att det kommer att bli ett överskott på förskollärare. forskning inom Det är uppenbart att utskottet inte har förstått betydelsen av en bra barnomsorg, med en stor personaltäthet. Utskottet tror också att en väsentlig minskning av intaget kan förutses i början av 1980-talet. Jag tror att dessa farhågor är helt ogrundade och direkt felaktiga. Inte ens med vpk:s krav på utbildning med 7000 platser per år kommer det att bli något överskott, än mindre med den mycket blygsamma utbildningskapacitet som utskottet föreslår. Förskollärarnas egen utbildningsmodell, den s.k. puckelutbildningen, måste vara ett bättre alternativ än vad utskottet föreslår. Personalsituationen inom barnomsorgen är katastrofalt dålig, och därför behöver stora insatser göras just nu och med all sannolikhet också en lång tid framöver, därför att allt fler barn kommer att efterfråga daghemsplats. Det är märkligt att regering och riksdag inte har samma ambition när det gäller att ge alla barn, i vilken kommun de än bor, likvärdiga pedagogiska förutsättningar för utvecklingsstimulans. I skolan bestämmer fasta delningstal antalet lärare, men så är det inte i förskolan. Där bestämmer varje kommun över sin egen personaltäthet, och eftersom kommunerna bara får täckning för upp till 60 96 av personalkostnaderna anser ofta de kommuner som har störst behov av stor personaltäthet att de inte har råd med mer personal. I flertalet kommuner når man inte ens upp till socialstyrelsens rekommendationer om vissa minimital — detta även i kommuner med ett stort inslag av barn som behöver särskild omsorg, som kommunerna har skyldighet att ansvara för. Att personaltätheten är så låg beror alltså mycket på att kommunerna inte har råd att satsa på mer personal. Men den låga personaltätheten beror också på att det på många håll inte finns utbildad personal att tillgå.

I många av Stockholms söderkommuner är personalsituationen värre än p. andra håll i regionen. I Botkyrka köar 6 000 barn för att få plats. Det .inns 1 800 daghemsplatser. Till dessa platser finns det 172 förskollärartjänster. Men bara på 84 tjänster sitter utbildade förskollärare. Det innebär en förskollärare på i runt tal tio tjänster. Dessutom finns det nya daghem som inte kan öppna därför att det fattas personal. Och daghemskön är på 6 000 barn i denna kommun. I norra Borkyrka är det inte ovandligt med en eller två utbildade förskollärare på daghem med 50-60 barn. Detta är en helt ohållbar situation, som borde stämma till eftertanke och som borde leda till att riksdagen i dag fattar beslut om en kraftigt utbyggd förskollärareutbildning, som vpk föreslår. De politiker som inte är beredda att göra något åt denna katastrofala situation borde besväras av mycket dåligt samvete. Utbildningen av förskollärare måste spridas regionalt. Och en lokalisering till Fittja borde dels kunna underlätta rekryteringen för söderkommunerna, dels höja kvaliteten på daghemmen, vilket automatiskt får till effekt att mer utbildad personal söker sig dit. Till kommuner av Botkyrkas eller Huddinges karaktär måste man ge speciellt stöd, eftersom behoven är så stora och resurserna så små. Jag skulle mot bakgrund av de siffror som jag nu redovisat vilja fråga utbildningsministern, som finns i kammaren nu och som avstyrkt H 75:s förslag om lokalisering till Fittja: Hur ser man egentligen på personalsituationen i söderkommunerna? Vilka planer finns det för utbildningens dimensionering i Stockholmsregionen på 5-10 års sikt med hänsyn till det behov som man kan förutse?

Vi motionärer anser det också vara värdefullt att lärarkandidaten får arbeta självständigt och samtidigt känna ansvar för klassen i dess helhet. Men vi kan inte se att det finns godtagbara skäl till att ingen lön skall utgå eftersom lärarkandidaten under denna vecka självständigt och under eget ansvar utför samma arbete som en examinerad lärare. När det gäller lärarkandidater som utbildar sig till ämneslärare uppstår andra problem. Många lärarkandidater tvingas nämligen bedriva undervisning i andra ämnen än sina egna, eftersom handledaren kan ha en annan ämneskombination än lärarkandidaten. Jag anser det inkonsekvent att en lärarkandidat kan förordnas på handledarens tjänst och därmed forskning inom 100 erhålla lön då handledaren är sjuk men inte då samme handledare deltar i fortbildningskurs. I dessa våra krav, som jag här har framfört, har utbildningsutskottet fått skrivelser från Sveriges Lärarförbund och ett flertal lärarhögskolor i vilka man ställer krav som helt överensstämmer med vår motion om att ersättning bör utgå till lärarkandidaterna under viss del av praktiktjänstgöringen. Utbildningsutskottet anser att det bör undersökas hur det praktiksystem fungerat som beslöts år 1973 för vissa lärarutbildningar. Man bör då genom kartläggning kunna utröna hur lärarkandidaternas vikariattjänstgöring och tjänstgöring under handledarens fortbildning har utfallit. Regeringen bör redovisa resultatet av undersökningen för riksdagen. Vi motionärer hoppas på en snar utvärdering av praktiksystemet. Herr talman! Jag har inte nu något annat yrkande än utbildningsutskottet i vad avser ersättning till lärarkandidater, men jag har gärna velat framföra dessa synpunkter.

Herr talman! Den förändring av villkoren för den högre utbildningen som riksdagen i dag diskuterar kommer att få vittgående konsekvenser. Studerandes och lärares arbetsvillkor inom den högre utbildningen kommer att förändras — till det bättre hävdar en del, till det sämre hävdar åtskilliga. Jag vill redan nu säga att jag personligen har svårt att ansluta mig till den förstnämnda bedömningen. Inte bara för de närmast berörda vid de högre läroanstalterna kommer omorganisationen av den högre utbildningen att vara av betydelse. Den högre utbildningens villkor och samspelet mellan denna och forskningen påverkar indirekt hela samhället. Forskningsorganisationen och forskningens relationer till politiska organ påverkar förutsättningarna för att erhålla den kunskap som ett kvalitativt enskilt och offentligt beslutsfattande kräver. Det är ett obestridligt faktum att samhällen som har slagit vakt om friheten inom den högre utbildningen och forskningen bäst har kunnat värna öppenheten i dess helhet och bättre än andra har kunnat främja framsteg till gagn för medborgarna. De senaste tio årens reformverksamhet inom den högre utbildningen har enligt min mening präglats snarare av politisk klåfingrighet än av en realistisk syn på utbildningens och forskningens faktiska arbetsvillkor. Den i dag nästan beryktade PUKAS-reformen har i de delar den faktiskt kommit att fullföljas och inte indirekt kullkastats genom de studerandes personliga val av studieinriktning visserligen inneburit att nya grupper successivt har beretts möjlighet att ägna sig åt högre utbildning. Men den innebar också att de första byggstenarna lades i en högskolekonstruktion där administrativa bedömningar alltmer har kommit att överflygla den högre utbildningens innehåll och kvalitet. Parallellt härmed har benägenheten ökat att inrikta forskningen vid universiteten lika väl som vid andra vetenskapliga institutioner mot om råden där politikerna men inte nödvändigtvis forskarna tror att lösningarna på framtidens problem står att finna. När utbildningens innehåll och forskningens oberoende sätts på undantag undergrävs förutsättningarna för det fria och öppna sökandet efter de nya möjligheter utan vilka en fortsatt förbättring av människors levnadsvillkor avsevärt försvåras. Då har reformpolitiken kommit på avvägar. Jag menar, herr talman, att vi inte har råd med vare sig en stereotyp och stelbent grundutbildning eller en ökad inriktning på politisk beställningsforskning. Den högre utbildningen skall skapa förutsättningar för de studerande att fritt pröva och kritisera också etablerade värderingar. Genom forskningspolitiken skall en bred och alternativinriktad forskning stimuleras. Om politiker och administratörer träder i forskares, lärares och studerandes ställe, är risken uppenbar att mycket som skulle kunna visa sig värdefullt aldrig någonsin blir tänkt, än mindre systematiskt utvecklat. På lång sikt är det billigare att låta bli att styra, även om styrning i ett kort perspektiv kan förefalla vara höjden av ekonomisk visdom. Vittnesbörd under senare år om reformers och reformplaners effekter i dessa hänseenden har sannerligen inte saknats från universitetens egna företrädare. Vart socialdemokratisk högskolepolitik leder vet vi sedan länge. De ursprungliga UKAS-planerna skulle, om dessa hade förverkligats, lett oss in i ett system för den högre utbildningen där den enskildes rätt och möjlighet att själv välja utbildningsinriktning hade starkt beskurits. Den studerandes egna krav och önskemål skulle ha ersatts av vad utbildningsmyndigheterna ansett vara den studerandes bästa. UKAS genomfördes aldrig i dess ursprungliga form. Protesterna från studerande, lärare och forskare blev för starka t.o.m. för socialdemokratin. Inte minst på moderata samlingspartiets initiativ vidgades möjligheterna för de studerande att som alternativ till de fasta utbildningslinjerna vid de filosofiska fakulteterna bygga upp utbildningslinjer med personlig profil. Somliga trodde måhända att denna möjlighet att välja särskild studielinje skulle komma att utnyttjas endast av ett ringa antal studerande, medan den överväldigande majoriteten skulle föredra att följa statsmakternas goda råd i det fasta linjesystemet. I dag vet vi vad som hände. Uppskattningsvis hälften av alla studerande vid de filosofiska fakulteterna har valt att bestämma framtid själva. Hårdare kan domen över administrativ överambition knappast bli. Reformen blev bättre genom tung kritik, men den blev likväl inte bra. U 68 och H 75 är egentligen ingenting annat än UKAS och PUKAS idéernas logiska fortsättning. Nya administrativa byggstenar läggs till de tidigare. Den samhälleliga planeringen blir än mer framträdande. Liksom en gång mot UKAS reser sig studerande, lärare och forskare i gemensamma protester. Och återigen uppnås förändringar i vad som annars i dag skulle ha varit regeringens proposition, förändringar som innebär ett vaktslående kring väsentliga värden för de fria universiteten. Det ligger något paradoxalt i det faktum att de som verkar vid universiteten har en större känsla för vad vårt land behöver än politiker, som har väljarnas direkta uppdrag att skapa positivaste möjliga förutsättningar för goda materiella och icke-materiella levnadsbetingelser åt alla människor. Hur en socialdemokratisk proposition om den högre utbildningen skulle ha sett ut framgår med all önskvärd tydlighet av den motion socialdemokraterna väckt i anledning av regeringens proposition om utbildning och forskning inom högskolan, liksom av de reservationer som fogats till det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar. Den socialdemokratiska kungstanken är den totaldimensionerade och totalstyrda högskolan, där allt skall vara spärrat och där den enskildes intresseprofil ägnas endast förstrött intresse. Samhället vet bäst. Att socialdemokraterna och vi moderater genom åren hamnat på så diametralt motsatta ståndpunkter när det gäller den högre utbildningen och forskningen går tillbaka på skilda värderingar om vilken roll våra universitet och högskolor skall spela i samhällslivet. För socialdemokraterna är de högre utbildningsanstalterna enbart inrättningar för yrkesutbildning. Utbildningens inriktning skall avgöras med ledning av om än ofullständiga och osäkra så dock prognoser om det framtida behovet av arbetskraft inom skilda samhällssektorer. Den studerande ombedes välja yrke och serveras en utbildning som anses någorlunda väl avpassad för att fylla detta yrkes krav. Inom forskningen skall universiteten tillgodose politiskt angivna behov av ökad kunskap. Samhället anger forskningens inriktning i enlighet med prognosernas bedömningar, inordnade i en viljeinriktning om vilken typ av samhälle man önskar åstadkomma. Men, herr talman, universitet och högskolor måste fylla en vidare funktion än detta. De högre utbildningsanstalterna är inte bara centra för yrkesutbildning och uppdragsforskning utan också fora för personlig utveckling och ett fritt sökande efter nya sanningar — sanningar som kanske är kritiska gentemot etablerade värderingar och politiska beslut men som likväl är en väsentlig del i en öppen och mångsidig samhällsdebatt. Inte alla som söker sig till högre utbildning gör det därför att de önskar en speciell yrkesutbildning. Många studerar vidare utöver den gymnasiala nivån enbart därför att de finner det berikande och personlighetsutvecklande. Att tillgodose ett sådant utbildningsbehov är lika angeläget som att förmedla högre utbildning som grund för framtida förvärvsverksamhet. Till detta ideologiskt präglade motiv för friaste möjliga arbetsvillkor åt den högre utbildningen skall läggas ett praktiskt skäl mot den totaldimensionerade högskolan. Även om man skulle vilja inrätta den högre utbildningen efter det framtida arbetskraftsbehovet inom olika sektorer, talar all tillgänglig erfarenhet emot att en sådan strävan över huvud taget skulle vara möjlig att förverkliga. Prognoserna håller helt enkelt inte i ett så föränderligt samhälle som vårt. Regeringens förslag när det gäller dimensionering och spärrar är bättre än socialdemokraternas. Tre linjer inom den nya högskolan blir ospärrade. Därutöver kommer fyrtiotalet ämnen i form av enstaka kurser att stå öppna för alla. Skillnaden gentemot den socialdemokratiska reservationen på denna punkt är uppenbar och väsentlig. Ändå är det felaktigt att utan vidare hävda att utbildning som i dag är ospärrad kommer att förbli det också i framtiden. Om man därvid avser enstaka ämnen är påståendet måhända korrekt, men om man gör en jämförelse mellan den studerandes möjligheter att ta en akademisk grundexamen med den ämneskombination han själv önskar i dag och hans möjligheter att göra det i framtiden, då är det oriktigt att göra gällande att det fria tillträdet till universitetens filosofiska fakulteter är säkerställt. För detta krävs garantier för möjligheterna att kombinera de enstaka kurserna till en akademisk examen. Sådana garantier har inte givits vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Det nya anslagssystem som propositionen föreslår kan i avsaknad av sådana garantier innebära att betydande steg ändå tas mot den totaldimensionerade högskola som socialdemokraterna öppet eftersträvar men som regeringen säger sig vilja förhindra. Snabba åtgärder utöver propositionens förslag är därför nödvändiga för att också i praktiken säkerställa ett fritt tillträde till de utbildningar som propositionen anser skall vara fria. Herr talman! Propositionens svagaste del är dessa brister till trots det finmaskiga och hämmande styr och administrationssystem som den föreslagna nyordningen innebär. Fördelningen mellan nya satsningar på administrativa resurser och utbildningsresurser är också talande nog. Administrationen sväller, medan medelstilldelningen för rena utbildningsändamål är så knapp att tveksamhet med fog kan hysas om de faktiska möjligheterna att i framtiden upprätthålla en akademisk utbildning och forskning av hög kvalitet. Ledningen av den högre utbildningen kommer om propositionens förslag vinner kammarens bifall att delas mellan universitets och högskoleämbetet, de föreslagna nya regionstyrelserna och högskolestyrelserna. Att denna ledningsmodell kommer att bli tungrodd, trög och oförmögen att ta de riktiga hänsynen förefaller uppenbart, i synnerhet med tanke på de knappast helt logiska sammanläggningar av i dag självständiga utbildningsenheter som propositionen samtidigt föreslår. Idén om regionstyrelser med ett betydande politiskt inflytande har propositionen ärvt från socialdemokraterna. I ett utbildningssystem där man säger sig vilja slå vakt om enskilda studerandes och högskolors frihet är sådana styrelser en främmande företeelse. De stämmer med den socialdemokratiska utbildningsfilosofin, men de har ingen plats i ett utbildningssystem som bygger på autonomi gentemot politiska intressen och politisk påverkan. Det är beklagligt att regeringen inte förmått frigöra sig från den barlast som övertagandet av ett långt framskridet reformarbete med nödvändighet har inneburit. Problemen inom den högre utbildningen hänger inte samman med bristen på styrning, utan med bristen på rimliga möjligheter att bedriva en utbildning präglad av kvalitet och mångsidighet. Propositionens förslag är dess värre enligt min mening ett dåligt förslag. Det är en tröst av ringa betydelse att socialdemokraternas alternativ är ännu sämre. Det är min förhoppning att det utvärderingsarbete som regeringen kommer att bedriva parallellt med att den nya högskoleorganisationen genomförs skall leda till snabba initiativ för att ge den högre utbildningen och forskningen förutsättningar att spela den dynamiska roll som jag dess värre inte tror kan inrymmas i dagens regeringsförslag. Måtte det bara inte vara för sent om och när sådana initiativ kommer.

Herr talman! Det planeringsarbete för utformningen av den nya högskolan som har bedrivits i en central och sex regionala organisationskommittéer leder i dag fram till slutgiltiga beslut i väsentliga avseenden. Ett mycket stort antal människor har varit involverade i detta organisationsarbete. Många av dem har därmed fått möjlighet att tränga in i en värld som tidigare varit ganska främmande för dem. Det har på sina håll mötts med kritik att företrädare för allmänna intressen skulle vara med och forma beslut om universitet och högskolor. Min erfarenhet av det nu snart tvååriga organisationsarbetet är emellertid att det från många synpunkter har varit värdefullt att högskolefrågor på detta sätt förankrats i kretsar utanför de traditionella universitetskretsarna. Den erfarenheten ger mig också anledning att hysa goda förhoppningar om den organisationsmodell som nu fastställs för högskolan. Det kommer, enligt min mening, att vara av värde för högskolan att politiker och representanter för arbetslivet medverkar i debatten och besluten om högskolan i olika instanser. Detta kommer att öka antalet sammanträden, som herr Biörck i Värmdö var inne på, men min erfarenhet av organisationsarbete är också att vi har ökat kunnandet och engagemanget hos nya grupper, och det är kanske väsentligare. Regionstyrelsen är en ny beslutsnivå inom högskolan. Jag tror på värdet av detta organ. Erfarenheterna av arbetet i den regionala organisationskommitté som jag har haft nöjet att leda har varit mycket goda. Jag noterar därför med glädje att regionstyrelserna blir kvar i den nya högskoleorganisationen — trots den kritik som inrättandet av dessa tidigare föranledde från ett par av de nuvarande regeringspartierna. Jag hoppas att man, när regeringen nu skall ytterligare se över ansvarsfördelningen mellan olika nivåer, verkligen tar till vara den resurs som regionstyrelsen innebär. I strävandena att flytta ned beslutanderätten från högre instans tror jag att en nedflyttning till den regionala nivån kan visa sig vara väl motiverad i många fall. Det är därför med en viss förvåning jag har noterat att utbildningsutskottet motsätter sig regeringens förslag att fr.o.m. den 1 juli 1978 låta regionstyrelsen fördela antalet antagningsplatser för sjuksköterskeutbildningen på orter. Utskottet vill behålla denna beslutanderätt hos SÖ. Jag tror att detta är en arbetsuppgift som man med fördel skulle kunna flytta ned till lägre nivå. I regionstyrelserna kommer det att finnas representanter som är väl förtrogna med såväl resurser för som behov av sjuksköterskeutbildning på de många orter som har sådan utbildning. Jag har därför svårt att förstå varför fördelningen av antagningsplatser i detalj skall behöva göras hos SÖ. Det vore intressant att få en motivering till utskottets ställningstagande på den punkten. Frågan om regionstyrelsens roll när det gäller att fördela medel till lokala linjer och enstaka kurser kräver en ytterligare kommentar. Att medlen för dessa utbildningar sammanförs till ett gemensamt anslag har jag inga invändningar emot. Jag vill emellertid peka på ett problem i det regionala arbetet som kan komma att uppstå när det gäller att utveckla nya utbildningar. Frågan om den högre trätekniska utbildningen i Skellefteå kan utgöra åskådningsexempel. På uppdrag av regeringen har organisationskommittén för Umeå högskoleregion utrett den frågan. Kommittén föreslog att utbildningen skall starta hösten 1978 och ges som lokal utbildningslinje. För att klara planeringen av denna utbildning begärde vi i petita att regeringen redan i årets proposition skulle ge klartecken för detta förslag. I propositionen framhålls nu att det ankommer på regionstyrelsen att besluta om när utbildningen skall börja och att inom ramen för anslaget för lokala linjer och enstaka kurser anvisa medel för utbildningen i fråga. Utskottet har ingen annan mening. Jag vill inte heller rikta några erinringar mot denna ordning. Jag ser den väl snarast som en markering av regionstyrelsens roll såsom ett viktigt organ i prioriterings och avvägningsfrågor. Men jag är angelägen om att peka på det problem som uppkommer om regionstyrelsen inte ges tillräckliga resurser för att utveckla nya linjer. I så fall kommer ju varje ny utbildning att kräva indragning av någon redan befintlig, och det kan inte vara meningen. I exemplet Skellefteå har jag uppmärksammat att utbildningsministern i intervjuer låtit meddela att den trätekniska utbildningen kommer till stånd. Det har lokalt uppfattats som ett löfte från regeringen att inrätta denna utbildning. Men då måste också detta löfte beaktas när fördelningen av anslag till regionerna görs för budgetåret 1978/79. Regeringen måste ta ett ansvar för de löften som den på det här sättet ställt ut. I regionstyrelsen vill vi gärna medverka till att träteknisk utbildning kommer till stånd i Skellefteå. Men vi utgår från att denna nya utbildning inte skall göras beroende av nedläggning av någon redan befintlig och angelägen utbildningslinje på andra håll inom regionen. Samma synpunkter kan anföras beträffande förslaget om utbildning inom turistverksamheten, som Marianne Stålberg och jag framfört i motionen 1143. Planer på nya lokala linjer — särskilt sådana som är riksrekryterande — måste beaktas när fördelningen av medel mellan de olika regionerna sker. Görs denna fördelning bara med vissa schablonpåslag, forskning inom då kommer det att bli ytterligt svårt att stärka de nu svaga regionerna. I motionen 1412 har vi motionärer protesterat mot minskningen av antalet intagningsplatser på reguljär treårig hushållslärarlinje i Umeå. Utskottet har genom rapporter från arbetsmarknadsstyrelsen fått dramatiska uppgifter om bristen på behöriga hushållslärare men nöjer sig med att hoppas på att regeringen inför budgetåret 1978/79 skall ha saken i åtanke. Även om jag inte har samma förnöjsamma sinnelag som utbildningsutskottet får jag väl nu nöja mig med att understryka utskottets förhoppning om att Umeå kommer att beaktas vid nästa års anslagsfördelning. I motionen 1362 har jag tagit upp frågan om tidpunkten för ansökan till högskoleutbildning. Jag menar att det är olyckligt att det gäller helt skilda ansökningstider till statlig och kommunal högskoleutbildning. Det är olyckligt, anser jag, att högskolan på detta sätt skall betraktas som två olika delar. En strävan, både från planeringssynpunkt och från de sökandes synpunkt, bör vara att högskolan utgör en enhet. Utskottet har emellertid avfärdat motionen med en kommentar som förefaller bero på något missförstånd. Utskottets hänvisning till betygsutredningen gör mig litet konfunderad. Hänvisningen kan möjligen vara berättigad beträffande motionens andra att-sats men knappast beträffande dess första, som ju ändå motionens motivering främst gällde. Det problem som ligger i att ansökningstiden är olika för skilda högskoleutbildningar borde enligt min mening bli föremål för en närmare granskning. Efter att ha anfört dessa litet kritiska synpunkter vill jag uttrycka tillfredsställelse över några förändringar i propositionens förslag som utskottet gör. Det är bra att möjligheter skapas för att inrätta gemensamma linjenämnder mellan kommunal och statlig utbildning. Vi har i Umeåregionen upplevt behov av detta. Det är vidare tillfredsställande att frågan om gemensamt huvudmannaskap blir föremål för utredning. Jag hälsar med glädje att 4 miljoner omgående skal! fördelas på regionerna men utgår då från att denna fördelning hålls utanför den nödvändiga kompensation för direkta felräkningar som förekommit i propositionens förslag och som vi har begärt täckning för. I motionen 1363 har jag och några medmotionärer redovisat en rad skäl för lokalisering av en ytterligare utbyggnad av forskningsorganisationen i socialt arbete i första hand till den norra utbildningsregionen. Socialhögskolorna i Umeå och Östersund utgör en god bas för en sådan utveckling, och jag är angelägen om ait utbildningsdepartementet allvarligt beaktar de motiv som vi från den norra regionen anfört och som finns redovisade i motionen. Jag vill sedan deklarera att jag är besviken över regeringens och utskottsmajoritetens förslag beträffande förvaltningstjänster. Det är för snålt. Ingen fråga i den regionala organisationskommitténs arbete har varit svårare än denna. Förvaltningarna på de fyra utbildningsorterna i Umeåregionen anmälde mycket långtgående krav. Efter ett mycket tål modigt arbete inom regionen och genom sammanjämkning mellan regionerna kom vi för riket totalt fram till ett äskande på 130 nya tjänster, varav Umeåregionen skulle få 24. Samtliga fackliga representanter liksom lärare och studerande i organisationskommittén ansåg detta vara ett minimikrav. Regeringen anvisar emellertid mindre än hälften. Våra motiv för fler förvaltningstjänster var tre: a) högskolereformens effekter på grund av decentralisering av uppgifter, c) uppdämt behov på grund av flerårig väntan på reformer. Om dessa synpunkter var vi helt eniga vid överläggningarna mellan regionkommittéerna. Jag är därför förvånad över att herr Elmstedt och fröken Rogestam, som regionordförande i var sin region, nu så lättsinnigt har frånträtt sina tidigare krav på detta område. Herr Nordstrandh sade i sitt inlägg, att skulle det visa sig att situationen blir för svår på någon ort, får det rättas till i framtiden. Jag tycker att detta är ett sangviniskt sätt att närma sig problemet. Tjänsterna behövs redan nu. Varje dröjsmål ökar svårigheterna, särskilt i de nya orterna. Avslutningsvis vill jag när det gäller ett annat område ställa en direkt fråga till utbildningsministern. I förteckningen över kommande propositioner anmäldes att förslag om reform av den högre musikutbildningen skulle presenteras för riksdagen i går. Envisa rykten säger nu att den s.k. OMUS-propositionen har lagts i byrålådan t. v. Om detta är sant, tycker jag verkligen att det är beklagligt. Vi är i trängande behov av att få utveckla musikutbildningen, bl.a. för att tillgodose behovet av musiklärare. Även här anmäler sig stora behov i den norra regionen, där utbildningen inom kultursektorn är starkt underdimensionerad. Till sist alltså en fråga till utbildningsministern: Talar ryktena sanning?

Herr talman! Fru Lantz frågade om förskollärarutbildningens dimensionering i Storstockholms söderort. Jag önskar att jag kunde svara, men det kan jag inte, och det beror främst på att detta är statsrådet Mogårds ansvarsområde. Herr Andersson i Lycksele tog upp flera aspekter på högskolereformen, sedda från regional synpunkt. Då det gäller de nya förvaltningstjänsterna kan man naturligtvis utgå från de ursprungliga anslagsäskandena, men man kan också se på antalet faktiskt tillförda nya tjänster som är ungefär 60. Jag tycker inte att det är så dåligt i ett relativt trängt budgetläge. När det gäller Umeåregionen vill jag påpeka att resurser för viss utbildning i Östersund har råkat hamna under rubriken Uppsala, därför att Uppsala tidigare har svarat för denna. Där har vi följt UHÄ:s beräkningar, men vi har också lovat att vi skall rätta till det här, när den slutliga ramen för de fyra miljonerna har fastställts. Sedan frågade herr Andersson i Lycksele hur det blir med reformen på den högre musikutbildningens område. Regeringen kommer till hösten forskning inom
Herr talman! Det är ju synd att utbildningsministern inte kan svara på frågan vad man skall göra för att klara personalbehovet för barnomsorgen i söderortskommunerna. Men verkligheten — och den kan väl inte vara obekant, eftersom man också kan läsa ganska mycket om den i tidningarna — talar för sig själv. Vi behöver en enorm utbildning av förskollärare. Det fattas tusentals förskollärare i dag, och det kommer att saknas ännu fler inom några år. Redan barnstugeutredningen redovisade att det fram till 1980, innan man hade fattat beslut om de 100 000 nya daghemsplatserna, skulle behöva utbildas upp till 58 000 förskollärare för att täcka det behov som då fanns. Detta är inte heller på något sätt nya siffror. Det räcker alltså inte med det antal utbildningsplatser som utskottet har fastnat för, dvs. 4 380 per år. Det är en helt otillräcklig utbildningskapacitet. Det behöver utbildas 7 000 per år, och det är siffror som inte är gripna ur luften utan som är resultat av beräkningar och av hur det ser ut runt om i kommunerna, framför allt med tanke på hur det ser ut i söderortskommunerna. Jag tycker att dessa siffror borde stämma till eftertanke. Åtminstone tycker jag att utbildningsministern borde kunna utlova att regeringen nogsamt studerar och diskuterar situationen i söderortskommunerna och vidtar någon åtgärd för att hjälpa dessa att rekrytera personal. Förutom att utbilda tillräckligt med personal tror jag att det är helt nödvändigt att staten tar över kostnaderna för personalen. Det skulle stimulera kommunerna att våga satsa på en ökad personaltäthet. En konkret åtgärd som man redan kunde ha vidtagit vore att lokalisera förskollärarutbildningen till Fittja, som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit. Det vore en konkret åtgärd för att stimulera rekryteringen och hjälpa söderortskommunerna i det här avseendet.
Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för löftet att rätta till felaktigheter beträffande pengarna till Östersund. Jag är inte riktigt säker på att jag fattade utbildningsministern rätt, och jag vill därför än en gång betona att fördelningen av de 4 miljonerna rimligtvis inte kan komma in i det sammanhanget. Umeåregionen skall vid fördelningen av dessa medel behandlas likvärdigt med andra regioner, och kompensationen för direkta felräkningspengar måste ske utanför den. Jag vill framföra ytterligare ett tack för svaret beträffande OMUS. Även om det är fråga om en försening är det naturligtvis tillfredsställande att det kommer ett förslag, och jag hoppas att det skall framläggas inom den tid som nu är utlovad.
Herr talman! Både verkligheten och fru Lantz talar för sig själva, men jag har ingen befogenhet att tala för statsrådet Mogård i ett ärende som hon handlägger. Men både fru Lantz och jag känner väl till förhållandena i söderort. Vi vet också att motsvarande problem finns i stora delar av vårt land, och jag är alldeles övertygad om att statsrådet Mogård kommer att beakta detta i den fortsatta handläggningen av förskollärarutbildningen.

Herr talman! Jag vill med några ord kommentera den motion som jag väckt, 1976/77:1348. I de sju sydligaste länen, M-, L-, K-, H-, F-, G och N-län finns ca 11 000 sjuksköterskor. Troligen är många av dessa intresserade av att få möjlighet att fortsätta sin utbildning och bli läkare. De har dock ingen möjlighet att söka till Karolinska sjukhuset och Stockholm men är mycket intresserade av att en avkortad utbildning inom en snar framtid kan startas i Malmö-Lundregionen. UHÄ säger att man på sikt kan åstadkomma en ändamålsenlig och rättvis fördelning av tillgängliga läkarutbildningsplatser, men att man först vill skaffa sig erfarenheter av hur den särskilda utbildningen lyckas. Den traditionella läkarutbildningen kritiserades för några veckor sedan i Dagens Nyheter, där några medicine kandidater protesterade mot tre års teoretiskt korvstoppande och mot att de under tiden sett mycket få eller inga patienter. De sade helt följdriktigt: Stackars patienter, som helt plötsligt skall drabbas av oss som vet så litet om praktisk sjukvård och om människovård. Under senare år har vården, eller jag kanske hellre skall säga bristen på mänsklig vård, och kontinuiteten i vården diskuterats i allt flera fora. Man har då närmat sig kärnan i problemet, som bl.a. är ett felaktigt utbildningssystem. Det är viktigt att debattera dessa problem och staka ut nya vägar mot en ny anda och en ny medvetenhet inom hälso och sjukvården. Vår hälso och sjukvård har, som jag ser det, bl.a. följande brister: 1. Den arbetar delvis i blindo för sina mål. 2. Den har en alltför trång människosyn. forskning inom 110 3. Den har ett arbetssätt som försvårar för vården viktiga mänskliga relationer. Intresset för den medicinska tekniken kommer i fokus och läkaren blir dominerad av tekniken, och därmed blir tekniken herre över sjukvårdsarbetet i stället för tvärtom. Tekniken behöver förvisso utvecklas, men den sociala och psykologiska omsorgen får inte försummas. Sjukvårdens mål är inte enbart att laga en trasig del av människan utan att förbättra hela patientens bristsituation. En förändrad utbildning av läkare, där man också går vägen över en sjuksköterskeutbildning varvad med arbetslivserfarenhet i praktisk sjukvård, kommer helt säkert att ge oss en annan sorts läkare, en läkare som är intresserad av hela människan. Det är inte säkert att gymnasieeleverna med 5,0 i medelbetyg blir de bästa läkarna. Därmed ingen kritik mot de duktiga ungdomar som har dessa betyg, men vi behöver en bredare bas för intagning till läkarutbildning. Alla kan inte se som sitt mål att bli forskare, specialister, docenter eller professorer. Vi behöver många allmänläkare ute i öppen vård på våra läkarstationer och vårdcentraler. För att få detta behövs en förändrad vårdutbildning med inriktning på hela människan. Den avkortade utbildningen av sjuksköterskor till läkare är en början. Jag kommer att med uppmärksamhet följa försöksverksamheten och hoppas att man mycket snart får en ökad andel av läkarutbildningsplatserna till förfogande för denna utbildningsform och att södra delen av landet med sin stora sjukskötersketäthet snart kommer i åtnjutande av denna avkortade utbildning av sjuksköterskor till läkare. Samtidigt hoppas jag att man utvärderar utbildningen och om möjligt försöker ytterligare förkorta den tid som får räknas till godo. 40,5 veckor är en ganska liten tid, med den långa utbildning en sjuksköterska tidigare har: först fem terminer, därefter två års yrkesverksamhet och dessutom en vidareutbildning på ett halvt eller ett år. Jag vill, herr talman, med detta inlägg fästa uppmärksamheten på att det behövs en snar uppföljning av denna utbildningsform, men jag yrkar inte bifall till min motion mot ett enigt utskott. Ett par ord sedan om den yrkestekniska högskoleutbildning som skall startas hösten 1977 i Karlskrona. Jag vill uttala min stora glädje för länets del över att denna utbildning kommer till stånd. Det betyder oerhört mycket att det finns möjligheter till högskoleutbildning inom länsgränserna, och vi hoppas i Blekinge på fler utbildningslinjer och en utökning av högskoleutbudet i länet. Slutligen vill jag, herr talman, göra ett par punktmarkeringar i två principiellt viktiga frågor i betänkandet: först i huvudmannaskapsfrågan, där utskottet förordar en utredning av frågan om enhetligt huvudman naskap. Det är angeläget att denna snarast kommer till stånd. Den andra frågan gäller antagningssystemet till den del av högskolan som i avvaktan på huvudmannaskapsutredningen skall vara kommunal. Utskottet betraktar det förordade antagningssystemet som godtagbart i nuläget, dvs. som en övergångsanordning. Jag hoppas verkligen att övergångstiden blir kort, herr talman.

Herr talman! Med utgångspunkt i förhållandena i Stockholms högskoleregion — dvs. A och B-län samt Gotland — kunde det finnas åtskilligt att anföra i den här debatten. Jag kunde ha skäl att beklaga att det nu inte föreligger ett förslag till sammanläggning av de konstnärliga utbildningarna i en högskola i enlighet med det förslag som organisationskommittén för regionen framlade. Emellertid har jag en förtröstan på att det förslaget kommer tillbaka om ett år, och har det då hunnit bearbetas och man givit sin anslutning till det i de olika skolorna, så får vi väl betrakta uppskovet som en mognadsprocess. Skolorna behöver av många skäl samordnas, men de behöver också förstärkningar av olika slag, som det är lättare att få till stånd om man också får en sådan här samordning. Det är emellertid en annan Storstockholmsfråga som jag främst vill ta upp. Det är den om lokalisering av förskollärarutbildningen till Fittja i Botkyrka. Den frågan har aktualiserats i motionen 1398, och den återfinns också i reservationen 6 av socialdemokraterna i utskottet. Det kan förefalla vara en mindre viktig del av det stora beslut om högskolan som vi skall fatta i dag, men jag kan försäkra kammaren att det är en viktig fråga för regionen, för berörd kommun och för barnomsorgens vidare utveckling och kvalitet i ett av de barnrikaste områdena i vårt land — och därmed även för föräldrar, berörda lärare och elever. Jag beklagar att man lyckats snedvrida debatten så att det initiativ som utgått från regionkommittén H 75 S att söka förläggning av en del av den expanderande förskollärarutbildningen till södra delarna av Stockholmsområdet har framstått som en nödlösning och som en åtgärd för att på ett förenklat och billigt sätt lösa barntillsynsproblemet i Botkyrka.

Institutioner för utbildning är emellertid en kraft i samhället, och detta gäller också den här delen av Sverige. Mycken felaktig information i denna fråga kan tyvärr härledas till utbildningsdepartementet, och jag vill beklaga att statsrådet Mogård — som dessutom inte är här i dag — även har bidragit härtill. Jag skall ta ett exempel.

I Fittja finns det väl användbara lokaler. Det kan f.ö. påpekas att huset där är en exakt kopia av en byggnad som redan inrymmer förskollärarutbildning i Solna. Här finns tillgång till kollektiva kommunikationsmedel; det är alltså möjligt att till dessa lokaler föra både lärare och elever från ett större område än själva Botkyrka. Nästan dagligdags konfronteras vi med segretationstendenser i Stockholmsområdet. De kan motverkas eller förstärkas av samhällets olika åtgärder. Vi har i dag ett exempel på att ställningstagandet i riksdagen spelar en sådan roll. Frågan om lokalisering av förskollärarutbildningen till Botkyrka är därför viktig.

Herr talman! Jag har i motion 1392 yrkat att riksdagen skulle begära förslag om försöksverksamhet med nya former för distansundervisning inom den högre utbildningen. Utskottet har på tre rader avfärdat motionen med hänvisning till att frågan ingående har utretts och i olika sammanhang behandlats av riksdagen. Erfarenheterna från dem som på fältet sysslar med distansundervisning talar emellertid för att en fortsatt och utvidgad försöksverksamhet borde ske, och det hade varit av värde om riksdagen i anslutning till högskolepropositionen hade uttalat sig för en sådan försöksverksamhet.

En fortsatt försöksverksamhet borde direkt inriktas på metodfrågor. Vi har i Sverige unika förutsättningar för att arbeta vidare med en analys av hur olika komponenter bör sammanföras i ett system för distansundervisning. De komponenter som skall sammanvägas är ett rätt utformat studiematerial, gruppsammankomster på hemorten, internatundervisning under del av studietiden, telefonundervisning och eterdistribuerad undervisning. Det är väsentligt att en försöksverksamhet knyts till en region där utbildningsanordnare kan samverka, mot bakgrund av tidigare erfarenhet och att ämnesvalet koncentreras, t.ex. inom områdena moderna språk, naturvetenskap och samhällsvetenskap. I den södra regionen finns sådana möjligheter. Hermods skola, Lunds universitet, Sveriges Radio och skilda studieförbund har där ett bra erfarenhetsmaterial och bör kunna utveckla ett samlat system för distansundervisning inom den högre utbildningen. Herr talman! Jag har nu förhoppningen att man utan någon särskild påtryckning från riksdagens sida tar initiativ till en sådan utvidgad försöksverksamhet. Den är av behovet påkallad. Utskottet har också yrkat avslag på motionen 1364, som har väckts av mig och herr Ollén. Vi yrkar där på en särskild högskola i Malmö. Jag vill erinra om att detta krav har framförts i yttrande från lärarhögskolan i Malmö. Nu går man ifrån önskemål från fältet och får en storhögskola med åtta olika enheter inom Malmö-Lund-regionen med mindre studerandeinflytande än vad en uppdelning skulle ha gett. Mer än 4 300 studenter i Lunds studentkår har i ett upprop vänt sig emot en sådan utveckling. Herr talman! Jag hoppas nu att den utlovade snabba utvärderingen i fråga om den nya högskolan kan ge underlag för ett nytt ställningstagande inom en inte alltför avlägsen framtid.

Herr talman! Jag kommer inte att beröra de tio socialdemokratiska reservationerna i utbildningsutskottets betänkande — det har mina kamrater redan gjort. Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid några punkter där utskottet är enigt och där det har ställts frågor till utskottet under dagens debatt. Men innan jag gör det, herr talman, skall jag vända mig till herr Nordstrandh och några av de andra moderata ledamöterna av denna kammare. Vi kan väl med tillfredsställelse instämma i vad utbildningsministern sade tidigt i morse — att det råder en stor och bred uppslutning kring de väsentliga inslagen i denna högskolereform. Så kan vi diskutera om det är den socialdemokratiska politiken eller inte. Detta är självfallet ett arbete som bygger på den socialdemokratiska propositionen för två år sedan, och moderata samlingspartiet och folkpartiet har i allt väsentligt närmat sig den socialdemokratiska politiken. Det vill jag inkassera som en vinst, och jag är mycket glad över det. Men då uppstår frågan: Är vi så eniga som det låter? Herr Nordstrandh var måttlig i sitt inlägg, men här har det under dagens lopp kommit ytterligare tre representanter för moderata samlingspartiet som har öst galla över den här reformen. De har sagt att detta är ett resultat av den socialdemokratiska kollapsade utbildningspolitiken, att man är uppbunden av den och att man inte kommer loss. Man sitter fast i den misskötta utbildningspolitik som socialdemokraterna har ansvaret för. De som sagt detta har icke följt utvecklingen i riksdagen under de senaste sex åren. Låt mig erinra om att socialdemokratin icke har haft egen majoritet för någon högskolereform under de senaste sex åren. Vpk har varit emot hela tiden, och vår enda chans att genomföra en högskolepolitik har varit att göra det med stöd av folkpartiet och centerpartiet. Det skar sig mellan oss och folkpartiet när vi 1975 tog principerna för högskolereformen. Men i alla justeringar av UKAS, PUKAS osv. har det varit stor uppslutning. Socialdemokrater, centerpartister och folkpartister har medverkat. Om den borgerliga sidan inte hade gillat den socialdemokratiska utbildningspolitiken, hade ni kunnat stoppa den för länge sedan, för ni har haft majoritet att göra det. Det borde de veta på den moderata sidan som nu öser galla över oss och säger att den här reformen är dålig, men att vi tyvärr inte kan göra någonting därför att det är socialdemokraterna som har lagt grunden för den. Tag konsekvenserna och yrka avslag! Visa mod att göra det! Jag vänder mig så till herr Nordstrandh. Replikskiftet mellan herr Nordstrandh och herr Lars Gustafsson blev inte avslutat därför att repliktiden inte räckte. Jag har tidningen Götheborgske Spionen från den 1 mars framför mig, där herr Nordstrandh berättar om sin syn på högskolereformen och säger att han är starkt kritisk mot den nya högskolan. Men han kan ingenting göra. ”Vi är helt låsta av trepartisystemet. Centern har bundit upp oss totalt -—-- Den moderata riksdagsgruppen kommer — — — att försöka jobba på att avskaffa regionsstyrelserna. ——— Christina Rogestam har varit väldigt besvärlig. Hon har växt till vår störste utbildningsbyråkrat, ingen tvekz a om det.” Var har herr Nordstrandh hjärtat någonstans? Herr Nordstrandh går ut och säger i studenternas tidning att moderaterna skall försöka stoppa det här, att väsentliga inslag skall bort, men att man är låst av centern, som har ”bundit upp oss totalt”. Vad händer om ni vinner nästa val? Vad har vi för trygghet? Vad har vi för garantier för att den högskolereform vars principer vi tycks vara eniga om i dag verkligen kommer att genomföras? Om ni får makten vid nästa val ihop med kom munisterna, kommer ni då att riva upp hela den här reformen? Kommunisterna är ju emot den. Jag är angelägen om att vi fullföljer den replikväxling som inte hann avslutas mellan herr Nordstrandh och herr Gustafsson i Barkarby tidigare i dag. Att vpk nu bekämpar reformen känner vi till, och jag skall inte använda många ord för att bemöta vpk:s talare. Det är bara på ett par punkter som jag tvingas att göra ett inlägg, därför att kommunisterna vilseleder studentopinionen. Bl. a. försöker man säga att studenterna inte skall ha något inflytande på den nya högskolan. Det är grovt missvisande. Jag fick i dag på morgonen en uppgift, som i och för sig nästan verkar skrämmande, om att man på tekniska högskolan i Stockholm nu håller på att försöka hitta och välja 600 studeranderepresentanter för att gå in i institutionsstyrelserna. Man kanske inte ens kan hitta folk som vill vara med på det här. Att gå ut till studenterna och säga att deras inflytande minskas är lögn! Titta på det här förslaget och behandla det inte bara agitatoriskt! Då kommer fröken Hjelmström och andra inom kommunistpartiet att finna att detta är en reform som flyttar ut beslutsrätten till anställda, till studenter och till samhällets representanter och som minskar den centrala styrningen. Vad man möjligen kan vara orolig för är att man kanske byråkratiserar för mycket. Därför håller jag med dem som under dagens debatt har sagt att vi nu med spänning skall avvakta utvärderingen av reformen för att se om den leder till några justeringar. Ytterligare en enda sak till kommunisterna. Utbildningen, säger kommunisterna, skall anpassas efter folkflertalets behov. Det tycker jag också. Utskottet skriver att det är riksdagen som skall besluta om utbildningarnas lokalisering och dimensionering och om regelsystemet. Vi utgår ifrån, vilket möjligen ni inte gör, att riksdagen representerar folkflertalet och känner folkflertalets behov. När riksdagen bedömer att folkflertalets behov förändras skall justeringar ske i systemet. Det är möjligt att vpk och vi andra ser helt olika på det sätt på vilket riksdagen kan representera folkflertalet i landet. Herr talman! Ytterligare ett par små saker där det har ställts direkta frågor. Utbildningsutskottet har inte i uppdrag att uttala sig om omfattningen av förskoleverksamheten i landet. Det är inte det betänkandet gäller, utan inom vårt ansvarsområde ligger att åstadkomma en utbildning för lärarpersonalen. Det pågår en omfattande utbildning i Sverige, men tillgången på arbetskraft är inte bara en fråga om utbildning, utan också en fråga om hur yrkesbenägenheten ser ut. De bedömningar som utbildningsutskottet har gjort — och gjort mycket omsorgsfullt — tyder på risker för en överkapacitet i fråga om förskollärarutbildning om några år. Därmed är det icke sagt något av kritik mot dimensioneringen av förskoleverksamheten, som jag förmodar att alla i andra egenskaper än ledamöter av utbildningsutskottet vill arbeta för att öka. Utbildningsutskottet har sagt flera år i rad att vi måste vara försiktiga när det gäller expansionen av förskollärarutbildningen. Den ökning som vi enats om att göra nu tror vi är berättigad, men vi har inte vågat gå längre av skilda skäl. Hur man sedan skall fördela platserna — internt i Stockholmsregionen eller på andra håll i landet — har utskottet inte uttalat sig om på annat sätt än att vi säger att de nya 150 platserna kan förläggas till lärarhögskolor som genom minskning av utbildning på andra områden får platser lediga. Men jag vill tillägga — och det borde kanske stå tydligare i utskottsbetänkandet — att när det gäller t.ex. Borås men också Västerås, som har begärt att få ökad utbildning, så utesluter inte formuleringarna i betänkandet att en viss del av de här 150 platserna i förskollärarutbildningen förläggs till de orterna. Utskottsbetänkandet får inte tolkas så att utbildningen ensidigt skall förläggas till de orter som nämns, utan det är öppet också för Västerås och Borås och anda orter. Herr Andersson i Lycksele har frågat mig varför inte regionstyrelserna kan få svara för dimensioneringen av sjuksköterskeutbildningen. Svaret är ganska enkelt, herr Andersson. Sjuksköterskeutbildningen är en allmän utbildningslinje, och utskottet menar att det är logiskt att de allmänna utbildningslinjerna även på det här området, när det gäller dimensionering och lokalisering, fastställs på ett centralt plan. Det är därför skolöverstyrelsen får i uppdrag att göra det även i fortsättningen. När det gäller den mindre frågan om samordningen av intagningen till gymnasieskolan och högskolan samt hänvisningen till betygsutredningen är det ju så att denna utredning sysslat med intagningen till gymnasieskolan. Och av det skälet finns det anledning att avvakta den behandlingen innan slutlig ställning tas. Herr talman! Jag kan nu inte upptäcka några ytterligare frågor som ställts till utskottet under debattens lopp. Skulle det komma några sådana kommer jag att med replikrätt gå in och besvara dem. Jag vill sluta, herr talman, med att säga att den som följt debatten om högskolans utveckling genom åren har märkt att tonen ute i samhällslivet blivit mildare när åren gått. Det har blivit en allt större uppslutning också bland allmänheten kring en reformering av högskolan i den riktning som det tidigare har talats om i dagens debatt. Jag hoppas nu att, när klubbslaget faller om någon timme eller ett par, vi skall kunna gå ut tillsammans allihop och göra det bästa av det här. Ingen stor reform är färdig med detsamma. Vi kommer att få göra justeringar av den, och det skall vi göra i belysning av de erfarenheter vi vinner och den utvärdering som görs. Men jag hoppas att man ute i samhällslivet, ute . i de enskilda enheterna, skall engagera sig nu för att göra det bästa av den här reformen. Herr talman! Det är min personliga övertygelse att följer vi huvudlinjerna i dagens beslut så kommer det svenska högskoleväsendet att i betydlig utsträckning förbättras. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets förslag på samtliga punkter.
Herr talman! Jag finner herr Alemyrs påhopp på de moderata talarna i den här debatten så pass allvarligt att jag vill replikera från talarstolen. Jag har åhört hela debatten, och jag har inte kunnat finna att de moderata debattörerna har öst galla över någonting — det är ju att verkligen gå till överdrift så att det slår lock för öronen. Jag betecknades visserligen själv som måttlig i debatten, och det inkasserar jag. Tidigare har jag beskyllts för ett fromt sinnelag — ungefär så tror jag orden föll — på grund av mina pietistiska studier. Och jag skall försöka att hålla mig på den nivån i fortsättningen. Herr Alemyr fortsätter när det gäller mig att, på samma sätt som herr Gustafsson i Barkarby, tugga intervjun med mig i Götheborgske Spionen — debattmaterialet måtte tryta. Jag ställer mig emellertid gärna till förfogande för tuggande än en gång, om det kan stilla den uppdämda vetgirigheten. I intervjun sade jag också, vilket inte har kommit fram, att jag tyckte att en hel del var bra i propositionen och i den överenskommelse som vi har kommit fram till mellan de tre regeringspartierna i den här frågan. I intervjun var det speciellt en sak som jag tog upp, nämligen frågan om regionstyrelserna. Som jag tidigare i dag har klart uttalat här så accepterar jag och mitt parti regionstyrelserna med den kompetens de får enligt propositionen. Och jag för min del kommer inte — och säkerligen ingen annan moderat heller — att agera som terrorist gentemot de här styrelserna. Men vår skepsis mot regionstyrelserna kvarstår, som jag också har sagt tidigare. Jag finner det vara en angelägen uppgift för den kommande utvärderingen och översynen att pröva om regionstyrelserna, med den utformning och kompetens de nu får, inte snarare ökar än minskar den administrativa byråkratiseringen. Jag ser för min del gärna — det vill jag inte sticka under stol med —- att regionstyrelserna så småningom, om utvärderingen pekar i den riktningen, förvandlas till regionala samrådsnämnder, som vi ursprungligen föreslog. På den punkten hade vi också visst stöd av andra än moderaterna. Men det är icke att på något sätt vilja skjuta regionstyrelserna i sank! I intervjun tog jag också upp —- det är lika bra att klara av det nu —- frågan om utbildningslinjerna. Man måste då skilja mellan allmänna utbildningslinjer och individuella utbildningslinjer. När det gäller allmänna utbildningslinjer har jag med utskottet uttalat att antalet räcker. De kan gärna bli något färre. Men de individuella utbildningslinjerna inom det fria området bör enligt min uppfattning kunna bli fler än som nu är möjligt.
Herr talman! Herr Alemyr är såvitt jag kan förstå harmsen över att jag och ytterligare några moderater inte har velat stämma in i herr Alemyrs lovsång över de tio senaste årens reformpolitik inom den högre utbildningen. Det är naturligtvis inte herr Alemyr obekant att moderata samlingspartiet under dessa tio år haft en annan uppfattning än herr Alemyrs parti och inte förordat den inriktning mot ökad samhällelig styrning av den högre utbildningen och forskningen som varit denna reformpolitiks ledstjärna. Jag har personligen under de två senaste åren icke ändrat min grundinställning till den högre utbildningens och forskningens uppgifter i den typ av samhälle som vi lever i. För mig är inte heller enighet med herr Alemyr i denna typ av frågor något självändamål. Snarare skulle jag väl mot bakgrund av vad som har hänt under de senaste tio åren bli litet förundrad om herr Alemyr och jag plötsligt skulle vara ense om de principiella ting vi diskuterar i dag. Vad kammaren har att ta ställning till om några timmar är emellertid två förslag, av vilka jag inte är förtjust i något. Men det är en självklarhet för mig att välja propositionen, därför att det socialdemokratiska förslaget ännu sämre tillgodoser de krav som jag upplever att den högre utbildningen och forskningen har rätt att ställa på oss politiker.

Herr talman! Herr Alemyr hävdade att studenternas inflytande kommer att kraftigt öka i den nya högskolan. I Stockholm finns det f. n. ett 50-tal högskoleutbildningar. De kommer att slås ihop till 5 jättehögskolor. Jag skall ta ett konkret exempel, nämligen socialhögskolan i Stockholm. De studerande har nu 2 representanter av 9 i högskolans styrelse. Nu kommer socialhögskolan att buntas ihop med bl.a. journalisthögskolan och universitetet till en jättehögskola. Hur många representanter kommer då de studerande att få i framtiden? Jo, 3 av 18. På vilket sätt kommer socialhögskolans elever att kunna hävda sina intressen i de beslutande organen? Vårt förslag däremot skulle verkligen ge de studerande tillsammans med lärare och övriga vid högskolan verksamma ett avgörande inflytande över utbildningen. Så till förskollärarutbildningen igen! Herr Alemyr hävdar att det inte är utbildningsutskottets sak att ta upp omfattningen av förskollärarutbildningen.

Jag noterar att också herr Alemyr som företrädare för socialdemokraterna har vägrat att svara på frågan huruvida detta skall tolkas som att man inte avser att bygga ut daghemsverksamheten efter 1980, om avsikten är att ytterligare försämra kvaliteten på våra barnstugor. Och om det är socialministerns sak att ta upp omfattningen — vilket jag inte anser det vara — vill jag bara beklaga att det inte sker någon samordning av socialministerns och utbildningsministerns ansvarsområden. Men det är å andra sidan symtomatiskt för den nuvarande regeringspolitiken att någon. sådan samordning inte kommer till stånd.
Herr talman! Fröken Hjelmström har hört alldeles fel; jag har inte sagt att utbildningsutskottet inte sysslar med omfattningen av förskollärarutbildningen. Det gör vi. Vad jag sade är att utbildningsutskottet sysslar inte med omfattningen av förskoleverksamheten. Det är en annan historia. Utbildningen har vi uttalat oss om men inte förskoleverksamhetens omfattning. Det är möjligt att herr Nordstrandh uppfattar mitt inlägg som ett påhopp. Jag gjorde det för att få klarhet i vad herr Nordstrandh egentligen har menat. Jag upprepar ett par rader ur intervjun i Götheborgske Spionen: ”Givetvis är jag negativ till den nya högskolereformen. Den strider mot dom uppfattningar jag hela tiden fört fram.” Om Ove Nordstrandh är av den uppfattningen måste det vara rimligt att vi från socialdemokratisk sida frågar: Hur långt är vi eniga? På vilka punkter är ni med på det här förslaget? Jag vet, herr Unckel, att ni från moderata samlingspartiet har varit emot våra förslag; ni har under många år gått er egen väg då det gällt UKAS, PUKAS osv. Men vi har haft med oss folkpartiet på det mesta och centern på praktiskt taget allt. Och jag upprepar att vi har inte sedan 1970 haft egen majoritet i riksdagen när det gällt högskolefrågorna. Det har alltså funnits ett stöd för vår politik. Varför väljer då herr Unckel att bara skälla på socialdemokraterna? Varför är ni inte konsekvent och skäller också på de andra i riksdagen som har stött den socialdemokratiska utbildningspolitiken under de här åren? Det är den punkten min fråga gäller, och jag har med mitt inlägg velat försöka skapa klarhet i det. Jag har ofta uttalat stor tillfredsställelse över att det i den svenska riksdagen har varit en så bred samling omkring utbildningsfrågorna när det gällt både skolan och högskolan. Det har varit en stor tillgång, och det är en stor tillgång att den breda enigheten finns i dag också. Men det är rimligt att fråga: Hur långt sträcker sig enigheten? Var vill moderaterna hoppa av?
Herr talman! För mig är det en gåta hur man kan skilja förskoleverksamheten från förskollärarutbildningen. Det är faktiskt vad herr Alemyr säger. Anser herr Alemyr verkligen att verksamheten på våra barnstugor inte påverkas av hur stor andel utbildad personal som finns? Är det herr Alemyrs uppfattning att man kan skilja på dessa två frågor, eller missuppfattar jag herr Alemyr igen?
Herr talman! Låt mig än en gång deklarera hur långt enigheten sträcker sig — enigheten med socialdemokraterna vill jag inte yttra mig om. Nu gäller det alltså frågan om moderata samlingspartiets ställningstagande till den föreliggande propositionen. För tredje gången vill jag då uttala att vi i moderata samlingspartiet godtar propositionen i alla delar och kommer att rösta för den emot de socialdemokratiska alternativen. I intervjun, för att nämna den för sista gången, yttrade jag i huvudsak tre saker som har något intresse här. Det gällde regionstyrelserna, och jag har nyss från talarstolen klargjort hur jag ser på dem. Jag godtar dem alltså, men jag hoppas på en revidering. För det andra talade jag om utbildningslinjer av olika slag, och jag hänvisar till vad jag tidigare har sagt därom. Det tredje jag sade — och jag vill säga det än en gång till herr Alemyr — var att en hel del är bra i propositionen och — kan jag tillägga — betydligt bättre än det skulle ha kunnat bli i en socialdemokratisk högskoleproposition.
Herr talman! Då slutar jag denna debatt med att säga att herr Nordstrandh har hoppat av från det han sade till Göteborgske Spionen. Det tycker jag är bra, och det bör väl också Göteborgske Spionen inför sina studentläsare notera. Till fröken Hjelmström vill jag säga att riksdagen i år på förslag av socialutskottet fattat ett beslut om utbyggnaden av förskoleverksamheten. Det har alltså riksdagen redan beslutat om. Vårt regelsystem är sådant att det är socialutskottet som handlägger de frågorna, medan utbildningsutskottet svarar för utbildningen av lärarna.

Men i motionen 1380 har jag framfört en del synpunkter på utformningen av den särskilda studiegången och begärt en omarbetning av utbildningsplanerna. Jag vill något kommentera dessa synpunkter. De 30 sjuksköterskorna kommer att studera i en särskild grupp, skild från övriga medicine studerande. Det måste betraktas som olyckligt. Man går miste om den viktiga kontakten mellan sjuksköterskorna med yrkeserfarenhet och övriga studerande, en kontakt som hade varit värdefull för båda parter. Tyvärr kan det bli så att den här utbildningen blir betraktad som kvalitetsmässigt sämre, eftersom flera viktiga avsnitt i undervisningen i klinisk propedeutik, medicin och kirurgi har strukits, trots att sjuksköterskorna inte har utbildning för eller arbetserfarenhet av dessa moment. Den praktiska tjänstgöringstiden på vårdavdelningar och mottagningar under det kliniska stadiet har avsevärt förkortats. Det innebär att sjuksköterskorna riskerar att missa stora delar av den s.k. bedside-undervisningen, som anses vara ett av de viktigaste momenten under denna del av utbildningen. Medicinterminen har avkortats med fyra veckor och kirurgiterminen med sex veckor. Det kommer att betyda en mycket stor arbetsbelastning i form av fler föreläsningar per vecka och en avsevärt förkortad inläsningstid inför tentamina, alltså en mycket hög studietakt i förhållande till ordinarie studerande. Den kliniska utbildningen föreslås bli förlagd till Södersjukhuset eller Danderyds sjukhus. Lärarkollegiet vid Södersjukhuset har påtalat, att det kommer att uppstå problem med kollisioner mellan de olika kurserna, som kommer att vara mycket besvärande. ”När den aktuella studenten börjar sin kurs i medicin har man hunnit i kapp de ordinarie studenter, som påbörjade sin utbildning terminen före. Detta innebär, att om exempelvis denna särskilda studiegång förläggs till Södersjukhuset måste samtidigt 45 ordinarie studenter och 30 under särskild studiegång utbildas i medicin och kirurgi.

Även om en dylik förstärkning skulle komma till stånd måste man räkna med en avsevärd störning av den ordinarie sjukvården, dvs. en minskad effektivitet i denna.” Herr talman! Med det jag nu har sagt har jag velat belysa bakgrunden till min motion. De invändningar jag anfört talar för att sjuksköterskorna borde följa den reguljära medicinarutbildningen och att förkortningen av den totala lärarutbildningen i stället borde göras genom en reducering av tiden för allmäntjänstgöring, dvs. den första delen av läkarens vidareutbildning, som är obligatorisk för erhållande av läkarlegitimation. Utskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till att utbildningen är en försöksverksamhet som skall utvärderas och att resultatet av ut värderingen får visa vilken eventuell ändring av utbildningsplanen som skall göras. Därmed, herr talman, får jag väl nu låta mig nöja, och jag avstår från att yrka bifall till min motion.

Det är en liten detalj i utskottsbetänkandet. Det är de små detaljerna som formar hela vår tillvaro och vår framtid. Motionskravet innebär ett främjande av näringslivsutvecklingen i synnerhet i Norrbotten — alltså en detalj som långsiktigt är av stor betydelse för vårt län. Socialdemokraternas bedömning av behovet av långsiktiga insatser för näringslivsutvecklingen framgår av reservationen 9, och herr Sundgren har också i debatten redogjort för den. Den borgerliga utskottsmajoriteten har avstyrkt vår motion liksom en motion av fru Winther i folkpartiet med ungefär samma krav. Jag är synnerligen förvånad över utskottsmajoritetens avslagsyrkande. Utskottets talesman, herr Ullenhag, säger att det inte är någon större skillnad, utan att det är enighet i sak. Men i realiteten kommer ingen utbildning till stånd om riksdagen beslutar i enlighet med majoritetens förslag. Vinner reservationen kan utbildningen påbörjas nästa budgetår. Så enkelt är det. Om man är enig i sak, varför har då de borgerliga ledamöterna i utskottet avstyrkt motionen? Vad har varit grunden till avslagsyrkandet, när det inte är sakbedömningen? Herr talman! Högskolan i Luleå blev vid starten tilldelad den för en teknisk högskola ovanliga uppgiften av söka spela en aktiv roll i utvecklingen av regionens näringsliv. För att fullgöra den uppgiften har högskolan bl.a. försökt finna former för samverkan mellan företag och organisationer. Det är mycket positivt och värdefullt — både konkret och psykologiskt. Av de regionalpolitiska satsningar som gjorts i Norrbotten är tekniska högskolan på sikt den främsta satsningen för vårt läns utveckling. Jag vill i detta sammanhang framhålla att regering och riksdag haft en positiv inställning till tekniska högskolan och dess utvecklingsmöjligheter, samtidigt som jag vill framhålla att det är nödvändigt att högskolan får ökade möjligheter att aktivt medverka till industriellt nyskapande och till näringslivets förnyelse och utveckling enligt organisationskommitténs förslag, som vår motion bygger på. Herr talman! Jag skall i den här debatten inte dra upp problemen inom näringslivet — de är alltför välbekanta för alla. Jag vill dock framhålla att jämsides med att man löser de akuta sysselsättningsproblemen, måste man söka möjligheter och förutsättningar att på sikt utveckla näringslivet. Ett bifall till reservationen 9 innebär att vi i vårt land nästa budgetår kan starta en utbildning och forskning som syftar till att un dersöka de faktorer som leder till att företag startas och utvecklas samt en utbildning och forskning om nya produkter och metoder. Det är angeläget att denna utbildning kommer till stånd utan dröjsmål för att kunna möta de ökade kraven från näringsliv och samhälle och för att skapa en bättre balans mellan olika regioner. Herr talman! Mina borgerliga bänkkamrater har i denna kammare och i många andra sammanhang framhållit att de vill så mycket mer än vi socialdemokrater. Jag hoppas att de nu lyckats övertyga sina partivänner om angelägenheten av att utbildning och forskning i industriell utveckling vid tekniska högskolan i Luleå kommer till stånd redan nästa budgetår — således utan dröjsmål. Förutsättningen för detta är att riksdagen i dag bifaller reservationen 9. Jag hyser i det sammanhanget en förhoppning om att mina ärade kolleger i denna kammare kommer att fatta sitt beslut på sakliga grunder.